Herr talman! Herr Lorentzon har frågat om jag anser att omfattningen av beviljade dispenser från stadgandena i naturvårdslagens 15 § i fråga om strandskyddsområde bör föranleda något initiativ från min sida exempelvis angående riktlinjer för bestämmelsernas tillämpning. Omfattningen av strandskyddsförordnanden varierar starkt inom landet. För vissa län gäller sådana förordnanden generellt, medan förordnanden i andra län omfattar endast vissa områden. Detta medför givetvis att antalet meddelade dispenser varierar från län till län. Enligt gjorda undersökningar beviljade länsstyrelserna under år 1970 ca 90 procent av de sökta dispenserna. Detta innebär dock inte att sökanden själv alltid har kunnat bestämma var hans hus skall ligga, utan ofta har efter överläggningar en acceptabel placering kunnat åstadkommas utan att syftet med strandskyddsförordnandet har äventyrats. Detta förfarande har även rekommenderats av naturvårdsverket i anvisningar till länsstyrelserna. Härigenom har också onödiga ersättningsfrågor kunnat undvikas. Den av mig tillkallade naturvårdskommittén kommer att behandla denna fråga i samband med översyn av naturvårdslagen. Några ytterligare initiativ från min sida i frågan synes för närvarande inte påkallade.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Vi har här i landet en rad olika lagar som har till uppgift att dels skydda och bevara den yttre miljön för allvarliga skador, dels ge allmänheten möjlighet att utnyttja våra naturtillgångar, antingen det nu gäller rekreation, bad, friluftsliv eller annat. I ett samhälle där stressen och jäktet hör till ordningen för dagen, där människorna klumpas samman i allt större bostadsområden, blir behovet av oförstörda och för allmän Nr 129 heten tillgängliga skogsområden, vatten, stränder och vacker utsikt Torsdagen den alltmera påtagbart. 18 november 1971 Vi har allemansrätten, vi har den endast ett par år gamla miljöskyddslagen, och vi har naturvårdslagen med dess olika bestämmelser. Det är inte brist på lagar. Nej, frågan är hur de är skrivna och hur de tillämpas. Min fråga till jordbruksministern är föranledd av den omfattning som dispensgivningen på senare tid fått när det gäller naturvårdslagens 15 8. Enligt denna paragraf skall tillgången till platser för bad och friluftsliv vid havet, insjöar eller vattendrag tryggas åt allmänheten. Länsstyrelsen äger rätt att förordna att ett visst strandområde skall vara strandskyddsområde. Där skall egentligen ingen bebyggelse få ske, då allmänheten inom detta område skall äga rätten att fritt få färdas, som det heter i lagparagrafen. Det kan naturligtvis allmänheten inte, om en hel rad privata byggnader uppförs på dessa områden. Länsstyrelsen ger dispens, inte bara till 90 procent utan till 97 procent. Jag skulle kunna anföra siffrorna från 1965, som fram till år 1970 visar den kolossala ökningen år för år. Ökningen är skrämmande stor. Antalet avslagna dispensansökningar var 12,3 procent 1965 men endast 3 procent 1970. Den lag som skulle skydda allmänhetens rätt i ett fall som detta har blivit så gott som meningslös. Något eller några år till med samma utveckling och den s.k. strandskyddslagen är endast till löje. De som haft de rätta förbindelserna och är ekonomiskt burgna har i detta sammanhang haft möjligheter att hålla sig framme. Även i ett fall som detta har den mycket omtalade ökade jämlikheten visat sig vara en illusion. Frågan om tillgång till bad och rekreation, t.o.m. tillgång till vacker utsikt, är i Sverige i dag en klassfråga. Så var det inte tidigare, men i blandekonomins Sverige har vi faktiskt kommit dithän. Tidigare hade allmänheten större rättigheter i detta sammanhang än vad som nu är fallet. Jag vill minnas att statsministern nu senast i remissdebatten bl.a. yttrade att blandekonomin kommer att fortsätta men byggas ut. Kan man i anslutning till detta uttalande förvänta att lagar som har med den yttre miljön att göra kommer att användas för folkets bästa i fortsättningen?
Herr talman! Statistiskt sett verkar det ju illa ställt med dispensgivningen. Det framgick redan av det svar jag lämnade till herr Lorentzon. Det framgick emellertid också av mitt svar att vissa län har infört strandskydd på alla sina stränder, och det tycker jag är väldigt förnuftigt och klokt. Länsstyrelsen gör detta för att så att säga behärska hela området och själv bestämma hur bebyggelsen skall utformas. I sådana fall kan ett stort antal dispenser vara motiverat. Syftet med strandskyddet uppnås, såsom framgick av mitt svar, även om det ges dispenser. Länsstyrelsens naturvårdsmyndighet diskuterar saken med vederbörande, och sedan förlägger man stugan eller huset så att man inte spärrar tillgången till bad. Det har visat sig vid de undersökningar som gjorts på departementet att dispenserna inte i någon större utsträckning 65 minskat allmänhetens tillgång till bad, och det är det viktigaste. Nu ser vi över naturvårdslagen, och är dispensgivningen för frikostig, då får vi handla. Men man skall inte glömma att kommunerna har möjlighet att påverka dessa förhållanden i utomordentligt hög grad. Jag föreställer mig att en länsstyrelse inte ger dispens från naturvårdslagen om kommunen inte tillstyrker detta. I vart fall har kommunen överklagningsrätt, och det har även naturvårdsverket, om man skulle ge dispens på ett sådant sätt att allmänhetens tillgång till vatten och bad äventyras. Men som sagt, vi ser över naturvårdslagen. Jag är beredd att föreslå sådana åtgärder som är motiverade, om det visar sig att dispensgivningen är så frikostig att den förhindrar syftet med denna lagstiftning.
Herr talman! Det är glädjande att jordbruksministern i sitt senare anförande är inne på linjen att han, om dispenserna är för frikostigt givna, kunde tänka sig att se över lagen. Det är faktiskt redan på det sättet. Varken allemansrätten, miljöskyddslagen, naturvårdslagen eller strandskyddslagen tillämpas på det sätt som man från början hade avsett. Jag hade i våras en debatt med anledning av en enkel fråga som jag hade ställt till jordbruksministern och som gällde allemansrätten och svenska folkets möjligheter att utnyttja de stora skogsområdena som rekreationskälla. Det visade sig att det inte finns samma möjligheter nu som tidigare i vårt land, eftersom skogsbolagen spärrar vägarna till skogarna. Inte heller i detta fall råder likhet inför lagen. När det gäller strandskyddsområdena är det precis på samma sätt. I går hade Aftonbladet ett stort uppslaget reportage på tre sidor, där man bl.a. säger att en resa runt Stockholms stränder avslöjar klassamhället i dagens Sverige. Artikeln fortsätter: ”I reportaget på denna och följande sidor vill Aftonbladet peka på det orimliga i att naturtillgångar som vatten, stränder — och vacker utsikt — kan köpas upp av ett privilegierat fåtal av befolkningen. Stränderna borde vara fria — helt och hållet allmänhetens egendom. I Stor-Stockholm och andra storstadsregioner är skadan till stor del redan skedd. På de platser där det ännu är möjligt bör de naturtillgångar vi här talar om ägas av samhället, användning och fördelning styras efter demokratiska principer.” Det är vad som inte sker i dag. I blandekonomins samhälle har det faktiskt blivit på det sättet att det är de som har pengarna i dag som har möjligheterna att skaffa sig tillgång till rekreationsområdena. Den stora delen av det svenska folket, de som är stressade, jagade i fabrikerna av en hög arbetshets, de som är sammanklumpade i storstäderna och som behöver utnyttja rekreationsområdena, de har inte möjligheter att göra detta. Inte heller i detta fall gäller som sagt likheten inför lagen.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö har frågat inrikesministern om det är förenligt med riktlinjerna för svensk invandrarpolitik, att personer som bor i Sverige men som saknar svenskt medborgarskap ej tillåtes delta i av statsmakterna understödd verksamhet, såsom exempelvis viss tävlingsidrott, och om förhållandena ger anledning till något initiativ från statsrådets sida. Frågan har överlämntas till mig för besvarande. I fråga om det av herr Werner exemplifierade området vill jag framhålla, att idrottsrörelsen är en självständig folkrörelse som har att fritt besluta över sin verksamhet. Detta fastslogs också av riksdagen i samband med behandlingen av riktlinjerna för idrottsstödet 1970. De statsmedel som idrottsrörelsen inom givna ramar disponerar används mig veterligt till sådana aktiviteter som alla som bor i vårt land har möjlighet att delta i.

Herr talman! Om vi hade haft professionell fotboll i detta land, dvs. om division I hade bestått av yrkesfotbollsspelare, skulle jag säkert ha delat herr Werners mening att vi inte får utestänga i varje fall nordiska medborgare, om de i övrigt kan kvalificera sig. Men nu har vi inte professionell fotboll — spelarna är inte anställda som sådana. Då är frågan om det är förenligt med bestämmelserna att ge statsbidrag till verksamhet, där man utestänger vissa grupper. Svenska fotbollförbundet får inga bidrag till de allsvenska föreningarna. Den verksamhet som bedrives av fotbollsklubbarna i division I är alltså inte på något sätt bidragsberättigad. Därför är detta en fråga i vilken Svenska fotbollförbundet självt får fatta beslut. Det är ju så i en demokrati att man kan ha dåliga argument när man fattar sina beslut, men det påverkar inte ens rätt att fatta besluten. Jag anser att vi här inte gärna kan diskutera denna fråga, utan den får nog Fotbollförbundet klara självt. Rent allmänt när det gäller utlänningar och idrott i Sverige tycker jag emellertid att det är väldigt viktigt att slå fast ett par saker. En utländsk medborgare får naturligtvis inte delta i ett svenskt landslag. Det säger sig självt att om Sverige har en idrottstävling emot Amerika kan vi inte gärna ha tio stjärnidrottsmän från Sovjet i vår trupp. Det måste vara svenska medborgare. Och en utländsk medborgare kan inte gärna sätta svenska rekord, mig veterligt, för han är inte svensk. Faktum är att specialförbunden låter utländska medborgare delta i svensk mästerskapstävling. Det finns alltså inga begränsningar för utländska medborgares deltagande i svenska idrottsevenemang. Det enda beslut man har fattat rör division I. I alla andra divisioner får de delta.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

Herr talman! Jag vill slå fast att det är riktigt att Svenska fotbollförbundet får statsbidrag. Av de 45 miljoner som vi anvisar till idrottsliga ändamål får det 1,2 miljoner. Men de pengarna använder det till sin centrala verksamhet, till utbildning av ledare och till internationellt utbyte. Däremot får klubbarna icke ett öre i statsbidrag. Jag håller fast vid att detta beslut inte gärna kan anses strida mot vår invandrarpolitik och inte heller mot principen om en fri arbetsmarknad. Att man i en enda serie, som gäller det svenska mästerskapet — allsvenskan är väl ändå svenskt mästerskap i fotboll — liksom i andra svenska mästerskap säger att detta är för svenska medborgare, det anser jag inte är någon kriminell inställning. Jag hade kanske inte stött det här beslutet om jag hade tillhört Svenska fotbollförbundet, men det är en annan sak. Jag anser att det har full rätt att fatta ett sådant beslut.

Herr talman! Fru Anér har frågat mig om jag anser att Sverige vidtagit tillräckliga åtgärder inklusive forskning för att förhindra att aflatoxiner och andra mycotoxiner via fodermedel kommer in i födan hos djur och därigenom till människor och där framkallar ökad risk för cancer. För att hindra användning av fodermedel som är bemängd med aflatoxin — som är den mycotoxin som är mest välkänd — kontrolleras sedan december 1969 halten av sådan toxin i importerade jordnötsprodukter. Veterinärstyrelsen har orienterat samtliga importörer av jordnötsprodukter för foderändamål och även exportörländerna om resultaten av kontrollen. Styrelsen har vidare meddelat anvisningar om högsta godtagbara aflatoxinhalt samt om att fodermedelsblandning inte får hålla mer 69 än viss andel jordnötsmjöl. Anvisningarna har meddelats efter samråd med statens institut för folkhälsan. Vid statens institut för folkhälsan har utförts analyser på livsmedel, nämligen mjölk, ost och lever. Därvid har inte kunnat påvisas någon förekomst av aflatoxin, varför det saknas anledning att anta att någon cancerrisk skulle föreligga på grund av aflatoxin i foder. De åtgärder som vidtagits har grundats på forskning som utförts bl.a. vid lantbrukshögskolan, statens lantbrukskemiska laboratorium, statens veterinärmedicinska anstalt och statens institut för folkhälsan. Enligt expertisen på området bör i fortsättningen ökad uppmärksamhet ägnas åt forskning i fråga om mycotoxinerna. Jag utgår ifrån att denna fråga kommer att prövas av bl.a. forskningsråden när de fördelar medel till olika forskningsområden.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr jordbruksministern för det här svaret och alldeles speciellt för den sista meningen, som jag verkligen önskar att vi kan fästa stora förhoppningar vid, så att de forskare här i landet som har hållit på med detta sedan 1965 kommer att få de möjligheter till fortsatt forskning som de behöver. Emellertid är det något som tyvärr fattas i svaret, nämligen siffror. Jag skulle därför vara mycket glad om herr jordbruksministern ville förtydliga svaret genom att bl.a. tala om vilken halt av aflatoxin i importerade fodermedel som veterinärstyrelsen har rekommenderat — det är ju bara fråga om en rekommendation — foderimportörerna att hålla. Det skulle också vara roligt att veta när vi kan vänta oss att denna halt kommer så långt ned som till den danska halten, vilken ju för närvarande ligger långt under vår. Det var ganska sent som vetenskapen över huvud taget satte i gång med att studera aflatoxin och mycotoxiner — det var egentligen i början på 1960-talet.

Men det finns ställen där korna har misstänkts för sjukdomar och dött av dem, varefter man undersökt fodret. I en stor del av fodret har man faktiskt hittat mycket höga halter av aflatoxin. Det är alltså stor risk att någon dricker denna mjölk outspädd, t.ex. barnen på den gård det gäller, och vad händer då med dem? En särskilt bekymmersam fråga i detta sammanhang är de lager man lägger upp av fodermedel som från början är smittade med aflatoxin, varefter detta utvecklas till oerhörda grader. Jag är alltså tacksam att få veta hur det är med den tillåtna halten av aflatoxin i importerade fodermedel och om herr jordbruksministern har tänkt sig att försöka få den sänkt på något sätt.
Herr talman! Jag skall gärna besvara fru Anérs fråga om den godtagbara halten av aflatoxin. Veterinärstyrelsen hade tidigare en bestämmelse att man godtog 1 000 mikrogram aflatoxin per kilo. Den halten har man nu sänkt till 600 mikrogram. Jag ser på fru Anérs leende att hon tycker att det är förfärligt dåligt jämfört med den tillåtna mängden i Danmark, som är 100 mikrogram aflatoxin per kilogram. Nu får man emellertid inte dra den matematiska slutsatsen att vi godtar sex gånger så mycket aflatoxin som danskarna. Vi har nämligen en annan bestämmelse som är utomordentligt väsentlig. I fodermedelsblandningen får inte förekomma mer än 15 procent jordnötsmjöl — en bestämmelse som danskarna inte har. Detta innebär således att det inte är någon större skillnad mellan de svenska och de danska bestämmelserna, såvitt jag har kunnat finna ut. Sedan kanske man också bör tala om att vi även har bestämmelser om hur mycket aflatoxin det får finnas i livsmedel. Där har Världshälsoorganisationen accepterat 30 mikrogram, medan vi genom statens institut för folkhälsan accepterat 5 mikrogram. Veterinärstyrelsen har alltså i de senaste av dessa dagar gått ned från 1 000 till 600 och även gått ned till 15 procent, och enligt de uppgifter som forskningen för dagen erbjuder anses detta vara betryggande. Jag kanske också bara med ett par ord skulle kommentera fru Anérs farhåga för situationen i våra lager. Det är alldeles riktigt att om man har stora lager av jordnötter, så kan risken för aflatoxins spridning i de lagren vara mycket betydande. Till den ändan har vi nu praktiskt taget avvecklat våra beredskapslager av jordnötter för att inte ha det bekymret över oss.
Herr talman! Jag tackar även för det här svaret. Jag är väldigt glad att höra att man har gått ned till 600 mikrogram. Mitt leende berodde faktiskt inte på detta, utan det berodde på att enligt de undersökningar som är gjorda under det senaste halvåret har de stickprov, får man väl säga, som gjorts visat att medelhalten aflatoxin i proven är 620 respektive 540 mikrogram per kilo — det beror litet på hur man räknar. Man har alltså nu börjat att sänka den tillåtna graden allteftersom verkligheten något förbättrats. Jag har kanske en känsla av att det snarare borde vara så att man ändrade bestämmelserna i sänkande riktning och sedan skulle verkligheten följa efter. Det här med att man blandar det misstänkt aflatoxinhaltiga fodret med sådant som är absolut rent är alldeles riktigt. Det är bara så att då måste man verkligen kontrollera att det aflatoxinhaltiga foderpartiet inte har vissa delar som uppvisar alldeles extremt höga halter. Det kan nämligen variera oerhört kraftigt, därför att aflatoxinhalten beror på fuktigheten och den kan av många skäl vara mycket, mycket kraftigare i en liten del av ett parti. Vidare är det så med aflatoxinet att sporerna flyger omkring, och enligt alldeles nyligen gjorda experiment har det visat sig att dessa aflatoxinsporer kan på en svensk bondgård smitta ner den fodersäd som finns där och börja gro — det kan de nämligen också göra på säd. Man har faktiskt fått fram sorgliga exempel på att under en månad i 24 graders värme får man fram 1 000 mikrogram aflatoxin per kilo. Är det lägre värme går det naturligtvis långsammare, men det går. Det skulle alltså vara mycket bättre om detta aflatoxinhaltiga jordnötsfoder över huvud taget icke kom in till Sverige. Men vad jag nu i den här situationen framför allt vill fråga är: Vad finns det egentligen för kontroll — alltså verklig kontroll, inte bara stickprovskontroll — på att de rekommenderade högsta aflatoxinhalterna inte överskrides? Och slutligen vill jag fråga, när jordbruksministern säger att vi har avvecklat de här lagren: Vad betyder avvecklat? Betyder det att de har bränts, att de har destruerats eller att de har sålts?
Herr talman! De delar av lagren som efter de gjorda analyserna visat sig vara godtagbara har sålts. De som inte är godtagbara säljer man självfallet inte — vi begår ju inga kriminella handlingar från statens sida.

Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad har frågat mig om säkerhetsbestämmelserna är tillfredsställande när det gäller privata flyguppstigningar med passagerare. Jag har uppfattat frågan så att den avser flyguppstigningar med mindre flygplan med passagerare såväl i som utan förvärvssyfte. Mitt svar omfattar båda slagen av luftfart, således även rundflygningar mot betalning. Flygsäkerhetsbestämmelserna bygger på vissa grundläggande regler som gäller för all flygning med motordrivna luftfartyg. Beroende på hur kvalificerad och ansvarsfull viss typ av flygning är, kompletteras dessa grundregler med ytterligare regler. För luftfart i förvärvssyfte gäller därför långtgående säkerhetsbestämmelser. Person som köper tjänst av ett flygbolag skall nämligen kunna vara förvissad om att tillräckliga säkerhetsåtgärder är vidtagna. Jag finner ingen anledning att i detalj redogöra för de bestämmelser som reglerar det icke förvärvsmässiga privatflyget i Sverige. Det kan dock vara motiverat att påpeka att för medtagande av passagerare vid privatflygning gäller det extra säkerhetskravet att föraren under de senaste 90 dagarna skall ha utfört minst fem flygningar med ifrågavaran de flygplanstyp. Detta krav avser att garantera att föraren när han medför Nr 129 passagerare är tillräckligt flygtränad. Torsdagen den Som jag nämnde inledningsvis gäller mera omfattande säkerhetskrav 18 november 1971 för luftfart i förvärvssyfte. Rundflygningar mot etalniog får utföras Ova särskilt körkort endast av person som innehar trafikflygarcertifikat av tredje klass. Avsevärt större krav ställs på innehavare av sådant certifikat än på för motorcykel innehavare av privatflygarcertifikat. Vidare krävs för rundflygningar tillstånd av luftfartsverket, varvid särskilda krav ställs på företagets organisation. Dessutom skall speciella flygoperativa krav vara uppfyllda. Att de svenska säkerhetsbestämmelserna för ifrågavarande former av luftfart motsvarar bestämmelserna i de mest avancerade luftfartsnationerna och i vissa fall, bl.a. beroende på särpräglade klimatologiska förhållanden, är strängare än dessa torde garantera att säkerheten allmänt sett är tillfredsställande. Bestämmelserna grundar sig på den kunskap och erfarenhet som för närvarande finns om flygningens risker. Inom detta område sker emellertid utvecklingen snabbt varför bestämmelserna tid efter annan får ses över och givetvis ändras så snart skäl föreligger. Utvecklingen bevakas också fortlöpande inom såväl kommunikationsdepartementet som luftfartsverket.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Vid flera tillfällen har jag undrat över om förarna av de flygplan som det här gäller verkligen har tillräcklig erfarenhet för att flyga så avancerat som de många gånger gör. Jag tycker att maskinerna utsätts för onödiga påfrestningar, och därmed ökas ju också risken för olyckor. Därför har jag ansett det välbetänkt om förarna avstod från att följa de uppmaningar som jag vet att de får av passagerarna att företa så avancerade flygningar som man kan få se att de gör. Nu är det tydligen inte säkerhetsbestämmelserna som är avgörande i det fallet, utan det är mera flygarnas omdöme. Jag noterar emellertid med tillfredsställelse att utvecklingen bevakas såväl inom kommunikationsäepartementet som i luftfartsverket, och jag hoppas att man så småningom kan utfärda instruktioner om att det skall iakttas den försiktighet och det omdöme som man har rätt att fordra när dessa maskiner är i luften.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att i samband med den körkortsreform som är under genomförande införa krav på speciellt körkort för motorcykel. 73 Vi har redan nu särskilt körkort för motorcykel och kommer att behålla det systemet även i den nya ordningen med differentierade körkort. Jag utgår därför ifrån att herr Börjesson avser en ändring i sådan riktning att körkort för olika typer av bil inte skall automatiskt berättiga till förande av motorcykel.

Jag förklarade i propositionen att jag principiellt hade den uppfattningen att man inte nu borde gå ifrån beslutet av år 1967, om inte starka skäl talade därför. I sitt betänkande nr 12 år 1971 över propositionen anslöt sig trafikutskottet till denna grundsyn. Utskottet erinrade om att de yrkanden bl.a. om särskilt förarprov på motorcykel för behörighet att föra sådant fordon, vilka tagits upp i viss motion, fanns med i bilden redan när 1967 års beslut fattades. De prövades då ingående men avvisades av olika skäl som enligt utskottets uppfattning alltjämt ägde giltighet. Med hänsyn till det anförda kunde utskottet inte biträda de i bl.a. ifrågavarande motion framförda yrkandena. De bedömningar jag redogjorde för äger enligt min mening alltjämt sin riktighet.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Norling få rikta ett tack för svaret på min enkla fråga. Statsrådet har uppfattat min fråga alldeles riktigt; den avser en ändring av motorfordonsförordningen så att körkort för olika typer av bil inte skall automatiskt berättiga till förande av motorcykel. Jag anser nuvarande systemet felaktigt. Själv kan jag vitsorda att jag haft körkort för bil sedan 1945, men jag vill därför inte göra anspråk på att kunna köra exempelvis en tyngre motorcykel eller motorcykel med sidovagn. Den rätten har jag emellertid nu, vilket jag inte borde ha — och det borde inte heller övriga biltrafikanter ha som bara har bilkörkort. Det bör enligt min mening införas bestämmelser om att den som har körkort för bil måste för att erhålla behörighet att framföra motorcykel genomgå utbildning och avlägga kompetensprov för förande av motorcykel. Det är enligt min mening i högsta grad angeläget med hänsyn till trafiksäkerheten att särskilda motorcykelkörkort införs och att nu gällande bilkörkort icke automatiskt ger rätt att framföra motorcykel. Skulle den som innehar bilkörkort önska rätt att framföra motorcykel måste han vara beredd på att avlägga kompetensprov. Införandet av separata motorcykelkörkort kommer säkerligen att främja trafiksäkerheten och innebära en minskning av det relativt stora antal motorcykelolyckor som förekommer och som i många fall kan tillskrivas förarens bristande förmåga att framföra sitt fordon.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby har frågat mig om jag är villig att redogöra för aktuella framtidsplaner beträffande färjetrafiken Sverige— Polen. Frågan om färjetrafiken på kontinenten övervägs för närvarande inom kommunikationsdepartementet i samråd med övriga berörda departement. Avsikten är att man kring årsskiftet skall komma fram till en samlad bedömning av de olika faktorer som måste beaktas vid ett slutligt ställningstagande.

Herr talman! Statsrådet svarar att man kommer att ta hänsyn till en samlad bedömning och han talar också om när man kommer att vara klar med dessa överväganden. Det är trots allt ett svar, och jag tackar för detta.

För Ystad som järnvägsstation gäller frågan om det skall bli en tågfärja eller inte. Det är inte så små saker det handlar om. Det är betydande tonnage som man räknar med skall kunna gå den här vägen. Det är speciellt intressant att Polen och Sverige har ett gemensamt intresse i det här sammanhanget. Jag skall här tillåta mig att citera det brev som statsrådet redan fått från kollegan på polska sidan minister Tarantowicz som säger att man från polsk sida betraktar den direkta järnvägsförbindelsen Polen—Sverige som ett viktigt instrument för att utveckla de ekonomiska förbindelserna mellan dessa båda länder. Han fortsätter: ”Jag betraktar det också som en lämplig och t.o.m. brådskande angelägenhet att redan inledda samtal mellan SJ och de polska statsbanorna fortsätter om inrättande snarast av en järnvägsfärja mellan våra länder.” Ministern slutar med att han avvaktar det svenska svaret. Jag måste tillägga att vi har gång på gång i Österlen upplevt att man skrotat ner befintlig samhällsservice som egentligen på sikt skulle kunna komma till användning. Jag vill hoppas att detta inte upprepas i det här sammanhanget. Den här trafikleden har kommit i gång, den har ökat från én färjä till två färjor och den är fullbokad med tonnage för det mesta. Låt mig till slut säga att jag hoppas att den vänliga attityd och det intresse som vi har trott oss märka för Österlen från regeringens sida inte bara är en läpparnas bekännelse. Vi förväntar med spänning och stora förhoppningar också resultat av den vänliga attityden.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag är villig medverka till att pensionär kan använda s.k. 67-kort och den rabattförmån detta ger för att resa med första klass på statens järnvägar. Frågan om att utvidga 67-kortsrabatten till att omfatta även resa i första klass har de senaste åren upprepade gånger behandlats i riksdagen med anledning av motioner i ämnet. SJ har inte funnit en sådan utvidgning företagsekonomiskt motiverad utan anser den i stället medföra risk för förluster. Med hänsyn till att en sådan utveckling skulle förutsätta medelsanvisning i särskild ordning till SJ har riksdagen, senast vid vårsessionen 1971, inte ansett sig kunna biträda motionerna. SJ, som fortlöpande ser över rabattsystemet i dess helhet, har alltjämt inställningen att en utvidgning av 67-kortsrabatten till att gälla även resa i första klass medför stor risk för förluster. Utrymmet i första klass är nämligen i åtskilliga av SJ:s tåg fullt utnyttjat dagligen. Även små tillskott av rabatterade resor i första klass medför därför att SJ kan bli nödsakat att säga nej till fullt betalande resenärer. Med hänsyn härtill är jag inte beredd till annan bedömning av denna fråga än den som riksdagen gjort.
Herr talman! Jag skall be att till kommunikationsministern få framföra ett tack för att jag har fått min fråga besvarad. Men jag är av förklarliga skäl inte nöjd med svaret. Dessa 67-kort är ju inte alls socialt betingade utan utgör en rätt, som varje pensionär kan begagna sig av. Jag tror inte att så förfärligt många skulle utnyttja denna möjlighet, men det kan finnas fall där det vore välbehövligt för dem att ha rätt att resa i första klass, även om våra andraklassvagnar i dag är av mycket god standard. I svaret sägs att det skulle kunna bli förluster för SJ, om man gick in för ett vidgat rabattsystem i detta fall, samt att förstaklassvagnarna såsom regel är fullbesatta. Jag har ingen statistik i detta avseende, så att jag kan motbevisa detta påstående, men jag har själv många gånger åkt i första klass, och jag måste säga att där finns mycket goda utrymmen. Jag tror inte, herr statsråd, att så många pensionärer skulle begagna sig av rätten att åka första klass. De får ju också betala mera för en sådan resa. Jag tycker därför att en omprövning borde ske och att det skulle finnas valfrihet för dem som har 67-kort.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat mig vilka alternativ som kommer att erbjudas elever med behov av specialundervisning i de fall sådan inte kan anordnas. Enligt 24 § andra stycket skollagen är kommun skyldig att erbjuda specialundervisning åt elev i grundskolan, som har svårt att följa den vanliga undervisningen eller anpassa sig till skolans arbete. Om en elev bedöms vara i behov av specialundervisning i enlighet med de kriterier som ställs upp härför i skolstadgan och i läroplan för grundskolan får också sådan undervisning anordnas. På mindre orter kan ibland svårigheter uppstå att anordna specialklass för t.ex. syneller hörselskadade barn. Normalt hänvisas då eleven till specialklassundervisning på den närmast belägna ort som erbjuder sådan.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utbildningsministern för svaret, som i all enkelhet kan synas mycket lugnande. Men bakgrunden till min fråga var givetvis i vad mån skolstadgan nu kommer att förändras och vi kommer att få en inskränkning i specialundervisningen. Statsrådet har talat härom och sagt, att de vanliga lärarna skall bli bättre för att kunna undervisa problembarnen. Men sanningen är att drygt var fjärde elev inte klarar grundskolan. Då hade jag nog väntat mig att få helt utrett: Kommer samtliga barn, som har behov av specialundervisning, att också få den? Statsrådets föregående uttalanden i denna fråga har klart visat att statsrådet genom att karakterisera de 25 procenten såsom gravt handikappade, utvecklingshämmade osv. — kanske inte så roligt att höra för föräldrarna — har ställt sig negativ till sådan specialundervisning. I så fall kunde man naturligtvis vänta sig att en förbättrad utbildning skulle komma till stånd för de vanliga lärare som i detta fall får ta hand om de svåranpassade eleverna. Jag kan naturligtvis också tyda statsrådets svar så, att statsrådet ställer sig positiv till den del av grundskolan som utgörs av specialundervisningen. Men samtidigt måste jag ändå ställa min fråga: När den aviserade begränsning kommer till stånd där specialundervisningen låses fast till 0,3 ; veckotimmar och det visar sig att en större andel av eleverna än som ryms under detta tak behöver specialundervisning, vad står då dessa elever till buds? Specialundervisningen är som jag ser det en av grundskolans mest lyckade funktioner. De elever som kommer dit ges möjligheter till en individuell behandling och en individuell undervisning som ger dem en mera positiv upplevelse av skolan och skolarbetet. Faktum kvarstår emellertid — enligt de yttranden som statsrådet har gjort — att det kommer att bli en begränsning, som skall ses i relation till den ännu inte publicerade Uppsalaundersökningen vilken visar att var fjärde elev i grundskolan har anpassningssvårigheter. Kommer de att få tillgång till specialutbildade lärare inom den vanliga klassen, eller vilka alternativ återstår egentligen i och med att denna beskärning kommer till stånd?

Herr talman! Bakgrunden till de uttalanden som jag har gjort om specialundervisningen är att den samordnade specialundervisningen de två senaste åren har ökat med 40 procent under vartdera året. Jag delar uppfattningen att specialundervisningen är ett lyckat inslag, men även det bästa mår bra av att utvecklas i rimlig takt. Jag har också sett det som en fara — och jag vet att de allra flesta lärare av olika kategorier delar uppfattningen att det är en fara — om det blir en alltför stor uppdelning i specialundervisning och i vanlig utbildning. Jag har tagit upp lärarutbildningen på uttrycklig önskan, framför allt från de nya lärarna, som har sagt att det är en orimlighet att de i sin utbildning inte får del av specialmetodiken. Då har jag svarat att jag tycker den kritiken är rimlig. Sedan var det några tidningar som då, som det heter, ”vinklade” detta till en attack mot lärarna att de skulle bli bättre. Men det var alltså en kritik från lärarna som jag accepterade. Av SÖ:s beslut framgår klart, att om en skolstyrelse anser det nödvändigt att överskrida resurstilldelningen, dvs. 0,3 veckotimmar per elev, skall detta föreläggas länsskolnämnden för prövning. Här finns alltså en möjlighet i de fall då alldeles särskilda skäl föreligger, men med hänsyn till den snabba expansionen har vi ändå ansett det vara nödvändigt att fatta principbeslutet. Detta beslut förelades dessutom SIA-utredningen, som har att pröva den långsiktiga utvecklingen på det här området. Den 26 augusti i år hade SIA-utredningen ärendet uppe, och då förekom ingen som helst reservation — som bekant är samtliga stora partier representerade där. Redan tidigare har vi för övrigt reglerat antalet specialklasser, varför detta inte är någonting principiellt nytt som har införts på specialundervisningens område. Får jag till slut, herr talman, också säga att det väl även på detta område kan vara klokt att inte bara satsa på kvantitet utan också på kvalitet.
Herr talman! Givetvis är det inte möjligt att med den korta tid vi har till förfogande gå till grunden och utreda vad den 40-procentiga ökningen beror på. Man kan slå fast att den inte beror på att skolstyrelserna har missbrukat möjligheterna till specialundervisning. Med de regler som gäller för uttagning till specialundervisning måste vi räkna med att behov verkligen föreligger. Den positiva värdering av specialundervisningen som i dag finns beror till viss del på att den inte längre är så exklusiv, att den är en integrerande och viktig del av grundskolan och dess arbetssätt. Om vi inför begränsningar, finns risk — givetvis får vi förutsätta att grundskolan i sig själv skall vara utformad så att inte ett orimligt utnyttjande av specialundervisning skall komma till stånd — för att de elever som behöver denna specialundervisning inte får en för dem lämpad utbildning. Just på grund av kvantiteten accepteras denna i dag. För fem år sedan ansåg föräldrarna det som en skam, om deras barn blev uttagna till specialundervisning. I dag upplever många — äntligen, vågar jag säga — det som klart positivt. Därför är det inte att undra på att man på många håll nästan har blivit skrämd av utbildningsministerns yttrande vad gäller specialundervisningen. Låt mig sedan säga om den möjlighet som finns att få en utökad specialundervisning att man får hoppas att det blir elevernas behov som blir grundläggande för i vad mån den kommer att beviljas eller inte. Det får inte bli en form av restriktivitet som enbart skall gå efter kvantitetsbedömningar.
Herr talman! Kanske bör det tilläggas att man i motsats till när det gäller elevvård kan rekvirera denna insats från skolan per statsbidrag. Därför tror jag att det är nödvändigt att här sätta ett tak av det slag som skolöverstyrelsen har gjort. Dessutom har vi kunnat konstatera att man till stor del har förbigått det förenklade uttagningsförfarandet. Då får man inte den noggranna genomgång av eleven i fråga som är tänkt med den samordnade specialundervisningen. Jag tror inte att det i princip här föreligger några delade meningar om värdet av specialundervisningen. Vi syftar till att få en så vettig och bra utveckling av detta viktiga område som möjligt.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att ge diabetiker en adekvat och effektiv undervisning om kost och diet. En riktigt sammansatt kost är av fundamental betydelse för diabetiker. Detta har också uppmärksammats alltmer under senare år. Problemet har dock varit att det saknats personal med nödvändiga specialkunskaper för att bl.a. informera diabetessjuka i näringsoch kostfrågor. Under de senaste åren har emellertid utbildning startats i Göteborg och Stockholm. Jag är övertygad om att sjukvårdshuvudmännen — allteftersom tillgången på specialutbildad personal ökar — tar till vara möjligheterna att anställa dessa viktiga specialister i näringsfrågor och frågor som rör kostsammansättning. För att främja forskning och utbildning har under de senaste åren inrättats tre professurer och ett universitetslektorat inom näringslärans område. En av dessa professurer har direkt klinisk anknytning. Vidare har statens medicinska forskningsråd inrättat en särskild forskartjänst inom ämnesområdet diabetesforskning. Rådet har innevarande budgetår beviljat anslag om ca 1 miljon kronor till diabetesforskning, i första hand till grupper i Uppsala och Umeå samt vid Karolinska sjukhuset. Jag vill här också erinra om det betydelsefulla arbete som Svenska diabetesförbundet lägger ner för att förbättra diabetikernas tillvaro. Detta sker bl.a. genom utgivning av skrifter som på ett enkelt sätt talar om vad diabetes är och vilken kost en diabetiker bör välja. Dessa skrifter utdelas ofta gratis vid sjukhusens medicinmottagningar. Även andra åtgärder har vidtagits från statligt håll. Med hänsyn till att diabetikerkosten är dyr har dåvarande riksskattenämnden — numera riksskatteverket — år 1969 utfärdat en rekommendation om särskilt avdrag vid beskattningen för diabetiker. Här kan också nämnas, att socialstyrelsen har tagit initiativ till en ny form av information till patienter vid sjukhus och andra vårdanstalter. Verksamheten som är på försöksstadiet kommer att bedrivas med hjälp av speciella hjälpmedel och omfattar även information till diabetiker. Försöksverksamheten kommer att genomföras vid regionsjukhusen i Linköping och Örebro samt vid Arvika och Nacka sjukhus. I detta sammanhang bör vidare nämnas, att inom den statliga forskningsoch utbildningsverksamheten vid läkarstationen i Dalby pågår försöksverksamhet med en s.k. diabetesdispensär. En särskild mottagning har där anordnats för diabetessjuka. En sjuksköterska ansvarar under läkares ledning för tät kontinuerlig kontakt med patienten, som också genom en till stationen knuten dietist får noggranna anvisningar om kostproblemen. Sjuksköterskan och dietisten gör även vid behov hembesök hos patienten. Erfarenheterna av denna försöksverksamhet bör kunna bli av stort värde för sjukvårdshuvudmännen i deras arbete på att förbättra den öppna diabetikervården.

Herr talman! Vi vet att vi har minst 160 000 diabetiker i vårt land. Vi vet att ungefär 13 procent av alla kvinnor och 6,5 procent av alla män som dör har diagnosen diabetes på sin dödsattest. Vi vet att långt flera, kanske var femte person i vårt land, bär anlag till sockersjuka. Vi vet vidare att en riktig diet är en väsentlig del i själva behandlingen av sockersjuka. Och vi vet dessutom genom färska undersökningar, att diabetikernas kunskaper om kost och diet är skrämmande dåliga trots att viss information brukar ges. Detta är i ett koncentrat det problem jag tagit upp i den interpellation som jag nyss fått besvarad. Jag tackar för svaret, som visserligen vittnar om förståelse för problemen men ändock enligt min mening är präglat av alltför stor förnöjsamhet med det som gjorts. Den undersökning som jag refererade till, publicerad i Läkartidningen för ett par månader sedan, tycks inte ha lett till någon självrannsakan i socialdepartementet. Svaret tyder i stället på att man tycker att allt är ganska gott. Socialministern omnämner de insatser som på senare tid gjorts för att främja forskning på det här området. De insatserna är, det vill jag gärna säga, aktningsvärda och självfallet i hög grad välkomna. I vad gäller informationen till diabetikerna så inskränker sig tyvärr insatserna till viss, mycket blygsam försöksverksamhet. Och när det gäller utbildningen av sjukvårdspersonal, så sägs det knappast ett ord. Av den refererade undersökningen framgick ändock att undervisningen i näringslära för såväl blivande läkare som sjuksköterskor är klart bristfällig. Socialministern hänvisar i sitt svar till att bl.a. en professur i näringslära med direkt klinisk anknytning inrättats. Det kan då vara naturligt att notera den presentation av detta ämne den förste innehavaren gav i inbjudningsskriften till professorsinstallationen som ägde rum för någon tid sedan. Han påpekar bl.a. att kostvanorna i vårt land under de senaste decennierna utvecklats i felaktig riktning, så att vi jämsides med övernäring dras med vissa former av undernäring. Han påtalar vidare att kostterapi är den enda behandlingsform som över huvud taget kan komma i fråga vid vissa sjukdomar, men att det är stora problem med att praktiskt tillämpa en sådan behandling. Metodiken vid kostrådgivning behöver därför utvecklas. Tidigare var det vanligt, framhåller professor Isaksson vidare, att sätta en tryckt dietlista i handen på patienten, vilket torde ha bidragit till det vanrykte som dietiken råkat i. Det jag alltså saknar i socialministerns svar är en uttalad vilja att sätta in eller skapa förutsättningar för litet rejälare åtgärder på undervisningsoch informationssidan. Vad som i dagens läge behövs är en kraftigt ökad utbildning av dietister, och så självfallet hand i hand därmed inrättandet av tjänster som dietister. Jag vill så avslutningsvis understryka det i och för sig självklara att en bättre undervisning om vår kost ingalunda är en angelägenhet enbart för sjuka människor, utan för oss alla, för att förebygga uppkomsten av sjukdomar och ohälsa. I en sådan situation är det inte utan att man förundrar sig över hur fantasilöst och stelbent vissa frågor ibland hanteras. När ett stort antal hushållslärare blev utan arbete då undervisningen i hemkunskap skulle läggas om i samband med införandet av en ny läroplan för grundskolan, löste man deras sysselsättningsproblem bl.a. med kontorsarbete. Här fanns alltså pedagoger med en gedigen utbildning i näringslära som skulle ha kunnat utnyttjas bättre än att i sämsta fall misshandla en skrivmaskin. Jag vet inte om detta skall betraktas som ett exempel på talesättet om den högra handen som inte vet vad den vänstra gör, eller om det kanske snarare belyser hur litet intresse det finns att sprida kostupplysning. Nog borde man väl från utbildningsdepartementet ha gett socialministern en vink om att här fanns möjligheter att inte bara ge meningsfull sysselsättning till en yrkesgrupp utan också därtill ge kostupplysning för grupper som är i särskilt behov av sådan. Min fråga gällde emellertid undervisning om kost och diet för diabetiker, och jag skulle allt gärna vilja veta hur socialministern ser på den undersökning som jag hänvisat till i min interpellation. Jag kan inte utläsa någon reaktion av svaret. Är socialministern verkligen nöjd med den situation som vi har i detta avseende?

Herr talman! Jag har en känsla av att herr Richardson inte riktigt har fångat in all aktivitet på detta fält. Jag skall återkomma till det. Av mitt interpellationssvar har väl framgått att under de senaste åren har kostfrågorna mer och mer blivit uppmärksammade. Det gäller både normalkost och specialkost för personer med olika sjukdomstillstånd. Socialstyrelsen har startat en bred upplysningsverksamhet som skall sträcka sig in över 1970-talet beträffande de viktiga frågorna om kost och motion. Jag vill här också erinra om det initiativ som har tagits av statens institut för folkhälsan där man utsett en expertgrupp för samordning av sjukhuskosten, den s.k.ESS-gruppen. Gruppens uppgift var att utarbeta enhetliga rekommendationer för en allmän sjukhuskost för vuxna och barn samt söka definiera de specialkoster som är nödvändiga på sjukhus och ge rekommendationer också för dessa. Under de senare faller diabeteskosten. ESS-gruppens rekommendationer är sammanställda i Vår föda 1971 nr 1 och 2. Jag ber herr Richardson läsa de numren. De är värdefulla ur dessa synpunkter. Som jag förut nämnde har också en av professurerna, nämligen den i Göteborg, en direkt klinisk anknytning. Där pågår bl.a. forskning kring diabetes och kontinuerlig uppföljning av effekterna av de rekommendationer och behandlingar som patienterna erhåller. I detta sammanhang bör också erinras om den av statsmakterna år 1969 beslutade nya vidareutbildningen av läkare. Inom ramen för vidareutbildningen i t.ex. internmedicin kommer möjligheter att ges till specialiserad kursmässig utbildning beträffande bl.a. diabetes. Det finns nämligen anledning anta att för blivande specialister i internmedicin en del av den medicinska s.k. systematiska utbildningen om sammanlagt 120 föreläsningar kommer att läggas in på ämnesområdet endokrinologi, vari bl.a. diabetessjukdomarna ingår. Vidareutbildningsorganisationen omfattar dessutom en särskild specialist för endokrinologi. Jag har velat peka på detta därför att på en rad områden har dessa frågor i hög grad ställts i centrum. Mitt svar, herr Richardson, präglades enligt mitt sätt att se ingalunda av någon förnöjsamhet. Jag är väl medveten om att på detta område återstår mycket att göra. Det gäller en stor fråga, det vill jag understryka, och jag tror att det ligger mycket i vad herr Richardson sade, att kostvanornas utveckling under de senare decennierna finns det anledning att granska. Det är också därför frågan har tagits upp i hela sin vidd. Jag sade inledningsvis, herr talman, att herr Richardson uppenbarligen inte har fångat in hela detta fält. Jag fäste mig vid att han över huvud taget inte nämnde det utomordentligt betydelsefulla arbete som Svenska diabetesförbundet här lägger ned. Tyvärr är ordföranden i det viktiga förbundet, fru Nancy Eriksson, ledamot av denna riksdag, inte i tillfälle att närvara här. Annars hade hon säkerligen kunnat belysa de insatser och den aktivitet som förbundet utvecklar på detta område direkt till patienterna, direkt till de människor som här är berörda. Jag kan försäkra herr Richardson att de här frågorna kommer vi i hög grad att följa upp i fortsättningen.

Herr talman! SOcialminitera SE att jag inte hade SROgar in all den Torsdagen den verksamhet som försiggick på detta fält. Det fanns kanske inte anledning i8 november 1971 för mig att kommentera allt som nämndes här och nu har socialministern även kompletterat listan över aktiviteter. Jag vill gärna lika väl som jag sade erkännsamma ord beträffande satsningen på forskningen framhålla — Utbyggnaden av att mycket har gjorts och att jag väl känner till den kostoch Marvikens kraftmotionskampanj som genomförs liksom självfallet också Svenska diabe = Station tesförbundets insatser. Jag har också samtalat med Nancy Eriksson i dessa frågor. Utgångspunkten för mina reflexioner och min fråga var den rapport över en undersökning, som publicerats i Läkartidningen och som visade att det förekommer skrämmande dåliga kunskaper på detta område. Det meddelas där att endast 5 procent av de insulinbehandlade patienter som hade fått rådgivning och bara 7 procent av sjuksköterskeeleverna hade vad som kunde anses vara godtagbara kunskaper i näringslära. Mot bakgrunden av den omfattande verksamhet som bedrivs är det väl då ganska rimligt att man frågar sig om det är något som inte är upplagt på rätt sätt när resultatet blir så magert. Socialministern har försäkrat att han inte är nöjd med resultatet och att jag inte skall utläsa idel förnöjsamhet ur svaret, och det noterar jag med tacksamhet.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig om den planerade utbyggnaden av Marvikens kraftstation överensstämmer med de värderingar som ligger till grund för arbetet med den fysiska riksplaneringen. Herr Strindberg har frågat jordbruksministern om han är beredd medverka till att en utbyggnad av Marvikens kraftstation begränsas till 200 MW och att anläggningen i så fall förses med alla de reningsmöjligheter och säkerhetsåtgärder som är möjliga, även om detta i initialskedet orsakar större investeringskostnader. Vidare har herr Strindberg frågat jordbruksministern vem som skall svara för de kostnader som eventuellt kan uppkomma genom framtida miljöförstöring. Herr Strindbergs interpellation har överlämnats till mig för besvarande. Eftersom interpellationerna har ett nära inbördes samband besvarar jag dem i ett sammanhang. För utbyggnad av Marvikens kraftstation från 200 MW till 840 MW har vattenfallsverket ansökt om tillstånd hos koncessionsnämnden för miljöskydd. Enligt vad jag har inhämtat från nämnden kommer denna utbyggnads tillåtlighet enligt miljöskyddslagen inte att prövas förrän under år 1972. Som jag tidigare har sagt i riksdagen kommer resultaten av 83 förberedelserna för en fysisk riksplanering att redovisas i en departementspromemoria i år. Detta innebär att den planerade utbyggnaden av Marvikens kraftstation kommer att kunna bedömas mot bakgrund av det omfattande inventeringsmaterial samt de överväganden och synpunkter som departementspromemorian kommer att innehålla. Departementspromemorian skall remissbehandlas, och regeringen vill få till stånd en bred debatt kring materialet. Regeringen har inte för avsikt att ta ställning till frågan om den eventuella utbyggnaden utöver 200 MW förrän resultatet av pågående förarbeten för fysisk riksplanering redovisats och remissbehandlats. I vad gäller herr Strindbergs fråga om kostnaderna för anläggningens reningsutrustning och för eventuell miljöförstöring som kan orsakas av anläggningen vill jag erinra om miljöskyddslagens bestämmelser. Enligt dessa ankommer det på koncessionsnämnden för miljöskydd att föreskriva om erforderliga reningsåtgärder, för vilkas kostnader anläggningens ägare skall svara. Vidare gäller att den som orsakar olägenhet genom miljöfarlig verksamhet skall utge ersättning härför. Frågan om ersättning prövas av fastighetsdomstol.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min interpellation. På en punkt är svaret tillfredsställande, och det är att den stora utbyggnaden av Marviken, dvs. från planerade ca 200 MW till ca 900 MW, kommer att prövas inom ramen för en fysisk riksplan.

Om civilministern och jag är överens om denna tolkning av svaret, så skulle egentligen allt vara väl och vi skulle kunna sluta debatten och avvakta departementspromemorian beträffande den fysiska riksplanen. Detta är så mycket mer angeläget att kunna konstatera som intentionerna för den fysiska riksplaneringen tycks vara relativt högt ställda. Jag tittade igenom häromkvällen och ber att få citera ur kommunikationsdepartementets stencil K 1969:13 angående fysisk riksplanering, materialredovisningen i juni 1969, där det sägs: ”Den förbättrade planeringen skall emellertid ge ett underlag för en mera saklig debatt och för bättre underbyggda beslut. Med studier av konsekvenserna av alternativa utvecklingsförlopp som bakgrund bör den fysiska riksplaneringen kunna klarlägga och informera om de fördelar och nackdelar beträffande markanvändningen som på sikt är förknippade med ett visst handlande. Det måste sedan ankomma på stundens beslutsfattare på skilda håll i samhället att i varje särskilt fall väga framtida fördelar mot uppoffringen i nuet — och vice versa.” Låt mig, herr talman, citera ett litet stycke till, som bör komma fram i debatten. På s. 11 sägs att den framtida fysiska riksplaneringen ”skall ge underlag för en breddad diskussion om hur landets fysiska resurser bör är vi alltså överens, om de här intentionerna som jag tycker är högt och Torsdagen den bra ställda kommer att följas i det fortsatta arbetet med den fysiska 18 november 1971 riksplaneringen. Men, herr civilminister, mot det här står ju ändå det faktum att Ang. den planerade Marvikens anläggning finns där. Var och en vet ju att planförfattare inte utbyggnaden av kan undgå att ta i varje fall viss hänsyn till befintliga anläggningar. Vid Marvikens kraftstation den aktuella kuststräckan finns en räcka anläggningar alltifrån Stockholm och Nynäshamn till Studsvik, Oxelösund och Norrköping in i Bråvikens inre. Skärgården kring yttre Bråviken utmed Södermanlands och Östergötlands kuster har hittills varit ett relativt stort och bra skyddat naturoch friluftsområde. Detta visar också Länsprogram 70 för Södermanland, och jag tror att det är likadant för Östergötland. Men vad blir det kvar om Marviken byggs ut till en anläggning för ca 900 MW elkraft? Nu säger civilministern att vi inte skall diskutera det, utan vi skall vänta och se om det blir något av det. Av svaret fick jag intrycket att civilministern anser att det inte är någon fara trots allt. Jag är inte lika övertygad. Enligt uppgift jag fått har Vattenfall långt framskridna planer beträffande Marviken. Projekteringen för utbyggnad av aggregaten 2 och 3 är till hälften färdig. I varje fall har Vattenfall till i dag lagt ner hälften av de beräknade projekteringskostnaderna för del 2 och del 3 i utbyggnaden. Det rör sig alltså om ett par miljoner som lagts ner ytterligare i projekteringskostnader utöver vad som skedde i den första omgången. Jag skulle vilja fråga: Är detta inte ganska oroande? Jag tycker att det är oroande ur två ganska skilda synpunkter. Om man lägger ner 2 miljoner kronor i projekteringskostnader, kan man inte bara avfärda planerna utan vidare. Man har ju ansvar för nedlagt kapital. Och om den fysiska riksplanen ger vid handen att Marviken inte bör byggas ut till mer än 200 MW som man hittills är relativt ense om, då borde man väl bli betänksam beträffande kostnaderna. Egentligen frestas man att fråga: Hur mycket får misslyckandet Marviken egentligen kosta? Eller för att vända på frågan: Kommer vi även denna gång att stå inför ett fullbordat faktum, nämligen att man säger, att vi har ändå lagt ner så mycket pengar ytterligare att nu kan vi inte backa ur i fråga om att bygga ut också aggregaten 2 och 3? Jag är mycket intresserad av att höra hur civilministern ser på dessa frågor. Det är alls inte tillfredsställande om det är så att det bara är departementet och riksdagen som stillatigande väntar på den fysiska riksplanen, medan andra, t.o.m., statliga verk, går vidare utan att till synes beakta vad den kommande riksplanen kan få för konsekvenser. Tyvärr måste jag konstatera, herr talman, att de farhågor jag nämnde i min interpellation, nämligen att planeringen beträffande Marviken tycks ske utan hänsynstagande till de faktorer som borde vara vägledande vid upprättandet av en fysisk riksplan, står kvar. Den oron, som jag delar med de många, skulle det vara önskvärt om vi kunde få bort genom denna debatt. Industriministern har ju fått 4 000 namnunderskrifter från oroliga invånare i Oxelösund, och 700 personer från Tunaberg har anslutit sig och uttalat sin oro. 85 Detta är ett angeläget ärende, ett bland de många. Samtidigt som jag än en gång tackar för svaret vore jag tacksam om vi också kunde fortsätta debatten för att om möjligt skingra de återstående farhågorna.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min interpellation. Personligen hade jag dock hoppats att svaret skulle vara något mera upplysande än vad det är, och jag hade också hoppats att det skulle innebära ett klart och otvetydigt nej till en ytterligare utbyggnad av Marviken. När det gäller den första etappen av Marvikens utbyggnad till 200 MW så har det ju trots viss tveksamhet ändå inte varit någon strid därom. Vad det nu i första hand gäller är att begränsa de miljöskador, som den redan beslutade utbyggnaden kan innebära. Det är fördenskull jag tagit upp frågan om reningsåtgärder och säkerhetsanordningar. Även om det är koncessionsnämnden för miljöskydd som skall föreskriva de erforderliga åtgärderna, vill jag här ändå uttrycka förhoppningen att man då inte i första hand ser till kortsiktiga kostnadsaspekter. Om jag tar utsläppet av svaveldioxid och sot som exempel, så måste det vara ett absolut krav att detta begränsas så långt det är möjligt med de tekniska resurser som i dag står oss till buds. Även med en skorsten på 140 meters höjd — således över det normala — måste man räkna med negativa effekter. Mekanisk rening ställer sig billigare än rening med elektrofilter, och experterna anser att den mekaniska reningen är mera driftsäker, varför det är lämpligt att välja den formen vid Marviken. Om experterna har rätt, och jag har ingen anledning att i det här fallet ifrågasätta detta, skulle man väl ändå — och det vill jag gärna fråga civilministern — dels kunna ha ett elektrofilter och därigenom i viss mån minska utsläppet av stoftpartiklar, dels ha ett mekaniskt filter? Om man har det senare redan från början inbyggt i reningssystemet, kan man ta till det om elektrofiltret tillfälligtvis skulle krångla. Uppgifterna om hur mycket olja som i framtiden skall fraktas till Marviken går starkt isär. Oavsett kvantiteten olja får ingen möda här sparas när det gäller att skydda de mycket känsliga skärgårdsområden som berörs. Marviken ligger i ett av vårt lands vackraste och mest omtyckta kustområden med ett naturreservat i direkt anslutning. Oron för miljöskador är därför stor, och riskerna skulle givetvis öka vid en utbyggnad till inemot 1 000 MW och därmed kraftigt ökade oljetransporter. Vid en begränsning till 200 MW skulle kanske inte mer än en 5 000-tonnare per månad behöva gå till Marviken med olja — vid fullt utnyttjande av utbyggnaden med etapperna 2 och 3 skulle antalet uppgå till kanske fyra å fem oljebåtar per vecka. Det finns de som hävdar att det skulle behövas i stort sett en 5 000-tonnare per dag. Jag nöjer mig med en försiktigare beräkning och finner att det är allvarligt nog. Det är med stort beklagande som jag av svaret kan konstatera, att det inte går att nu få ett klart och entydigt besked om att regeringen är inställd på att säga nej till ytterligare utbyggnad av Marviken. Den första etappen är accepterad bl.a. därför att det går att till rimliga kostnader delvis utnyttja de felinvesteringar som tidigare gjorts. Etapperna 2 och 3 innebär däremot nyinvesteringar på enligt uppgift ytterligare 540 Nr 129 miljoner. Nog borde man därför ta hänsyn till ortsbefolkningen, Torsdagen den yrkesfiskare och alla andra, som i detta område — trots det monument i 18 november 1971 betong som reser sig därute över tidigare misslyckanden — ser omistliga När det gäller ersättningen för framtida miljöförstöring hänvisar utbyggnaden av civilministern till fastighetsdomstol. Ja, detta är ju gott och väl, men hur Marvikens kraftstation skall förlusterna kunna uppskattas? Det gäller här förluster som uppstår successivt och som inte är mätbara i dag. Ett räkneexempel — teoretiskt, det medges. Vissa experter påstår att genom utsläpp av svaveldioxid minskas skogens årliga tillväxt med 0,3 procent. På en 50-årsperiod gör detta 15 procent, vilket då motsvarar en total förlust på skogen på 175 å 200 miljoner kronor. År 2020 skulle således — även med en borgerlig regering och därmed stabilare penningvärde under mellantiden — förlusten uppgå till mycket stora belopp. Hur skall en fastighetsdomstol kunna döma ut ersättning för detta och vem skall betala? Hur mäter man skadorna på grödan och på fisket? Ja, herr civilminister, frågetecknen är många, och därför finns en stor oro bland människorna. Politikerna måste ta hänsyn till den oron. De beslut som fattas berör människor. De må ha överskattat skälen till sin oro — men vem kan bevisa det i dag? Men oron finns där, och jag hoppas att statsrådet och övriga som har inflytande när det gäller detta ärende skall visa förståelse för detta vid framtida ställningstaganden beträffande Marviken. Det är att beklaga att vi inte långt tidigare haft en fysisk riksplanering. Nu har vi tvingats att punktvis ta ställning till olika förslag, och detta har sannerligen inte underlättat ställningstagandena. Mycket skulle, herr talman, kunna tilläggas om de faror för miljön som kommer in i bilden när det gäller oljekraftverk. Låt mig bara peka på exempelvis svaveldioxidens konsekvenser för sjöar etc. Försurningen har redan nu på sina håll gått mycket långt, och det gäller att hejda den utvecklingen. Miljövårdsdebatter har en viss benägenhet att bli långdragna. Jag skall därför sluta med att hänvisa till att en lång rad organisationer och institutioner vänt sig mot en ytterligare utbyggnad av Marviken. Dit hör skogsvårdsstyrelsen i Östergötland, hälsovårdsnämnden på Vikbolandet, såsom herr Ekinge nämnde ett stort antal människor i Oxelösund och Nävekvarn, moderata samlingspartiet i Östergötland, eleverna vid Valla folkhögskola osv. Jag hoppas att de ansvariga skall ta hänsyn till denna överväldigande opinion när de en gång skall ta ställning till Marviken.

Herr talman! Marviken är en väldigt stor miljöfråga för den bygd som jag representerar, och därför vill också jag anlägga några synpunkter på den. Etapperna 2 och 3 som planerats i Marviken innebär ju en väsentlig utbyggnad — till 840 MW, säger statsrådet, men i verkligheten blir det väl ytterligare ett steg till något över 1000 MW, om man tar med de fyra gasturbiner om 70 MW som är inplanerade att tas efter kondenskraftaggregaten. Det betyder att den här kraftstationen skulle bli den största 87 hittills i landet och att det skulle bli utsläpp av svaveldioxid i större omfattning än vid någon annan anläggning i vårt land — om man inte renar rökgaserna. Utsläppet blir två å tre gånger så stort som det Norrköpings stad för närvarande åstadkommer. Det skulle också innebära det största varmvattenutsläppet med vad det kan betyda för bottenfauna och fisk och en oljetillförsel på — det har lämnats mycket olika uppgifter på den punkten — mellan 500 000 och 1 miljon ton om året. Detta motsvarar vid kontinuerlig tillförsel en 5 000-tonnare varannan eller ner till var fjärde dag till anläggningen. Det är alltså en verkligt stor miljöfråga inom ett ovanligt miljökänsligt område som det rör sig om här. Jag tycker att Marvikenprojektet är ett exempel på hur en sådan här stor miljöfråga inte skall handläggas. Vi kan naturligtvis inte komma ifrån att vi under en övergångstid måste ha sådana anläggningar i avvaktan på att vi får atomkraften utbyggd, men när vi måste ha dem skall vi, menar jag, mycket noga planera var dessa anläggningar skall läggas. Det är ytterligt angeläget att man ser till att det blir på platser där skadeverkningarna blir minsta möjliga. Det bör inte vara så, som det faktiskt är nu i fråga om Marviken, att man planerar en stor, miljöfarlig anläggning till följd av en olyckshändelse — om jag skall vara så snäll att jag kallar misslyckandet med atomkraftstationen en olyckshändelse och inte en felbedömning av statsmakterna, vilket det naturligtvis i mycket stor utsträckning är. Nästan alla tycks nu vara ense om att det i och för sig är godtagbart att bygga ut den här anläggningen med etapp 1, alltså till ungefär 200 MW — vilket också riksdagen har beslutat om — trots att det även i det alternativet finns många nackdelar. Men när det gäller den ytterligare utbyggnaden är det verkligen anledning att allvarligt se på frågan. Det blir ju en femdubbel kapacitet i jämförelse med den man först har talat om. Då måste, menar jag, den allmänna aspekten på lämplig lokalisering komma in i bilden, och i så fall kan man konstatera att Marviken är ett sällsynt olämpligt område att lägga en så stor anläggning i. Där finns en ovanligt vacker skärgård, vilket redan tidigare har sagts. Vi har ett naturvårdsområde i omedelbar närhet. Vi har omfattande fritidsbebyggelse både i Östergötland och i stor utsträckning på Sörmlandskusten, som ligger nära. Vi har tätorter ganska närbelägna både i Östergötland och i Sörmland. Jag tänker då främst på Nävekvarn som ligger i närheten och Oxelösund som också ligger i högsta grad i farozonen. Skogen, som kan påverkas av svaveldioxidutsläppet, växer här på mycket svag mark med låg bonitet både på öarna i skärgården och i Kolmården på norra sidan av Bråviken. Vi vet ju, inte minst genom professor Bolins undersökning, att det är stor risk för påverkan av svaveldioxid, som medför en nedsättning av skogens tillväxt och då i synnerhet på grunda marker. Sjöarna, framför allt uppe i Kolmården, som ligger ganska nära, löper också stor risk att påverkas, att bli försurade precis som många sjöar på Västkusten. Där har vi kunnat konstatera att en stor mängd sjöar blivit så försurade att fisken har dött, när pH-värdet kommit under 5 eller ännu lägre. Hur kommer det att gå med fisket i Bråviken? Det är ingen som i dag kan svara direkt på frågan vad varmvattenutsläppet kommer att innebära, som höjer vattentemperaturen i närheten med ungefär fem grader. I fråga om SO,-utsläppet är väl experterna närmast inne på att det kanske inte kommer att göra så mycket för havsfisket, men inne i vikar med lågt vattenstånd kan det tänkas inverka. Vad kommer oljespillet att innebära för fisket? Det är naturligtvis mycket stora risker med den frekvens som det måste bli av oljetillförsel, vilken väg man än väljer. Det finns alltså, menar jag, en verkligt berättigad oro i bygden, både i Östergötland och i Sörmland, för vad det skulle innebära om man skulle bygga ut till I 000 MW. Min förhoppning är att koncessionsnämnden för miljöskydd kommer att utnyttja den möjlighet som jordbruksministern i ett svar till mig för en tid sedan nämnde att behandla föreliggande ansökningar samtidigt, så att nämnden alltså inte först ger tillstånd till 200 MW utan ser hela frågan som en helhet och bedömer var man skall lägga gränsen för utbyggnad. Utöver de risker som redan har påpekats här av herr Ekinge — att man redan har lagt ner pengar för projektering av etapperna 2 och 3 — bör man inte lägga betydande belopp i anläggningar, oljelagringsutrymmen osv. för alla tre etapperna. Det vore olyckligt om man skulle göra det om det sedan blir beslutat — som jag hoppas — att man skall stanna vid 200 MW. Jag hoppas alltså att koncessionshämnden kommer att konstatera att det inte är lämpligt att gå längre än till 200 MW. Skulle man tillåta den större utbyggnaden är jag alldeles övertygad om att regeringen på grund av överklagande skulle få frågan för slutgiltig handläggning. Då är det min förhoppning att regeringen inte skall gå med på en ny Marvikenskandal — den här gången med miljömässiga i stället för som tidigare ekonomiska dimensioner.

Herr talman! Som grund för ändringen av Marviken från atomverk till oljekraftverk ligger ju proposition 194 år 1970. Jag vet inte om det beror på att den propositionen är daterad den 6 november att det har uppstått en sådan dimbildning i det här fallet. Man har ju hört de mest horribla påståenden från olika håll. Det är en dimbildning som har förorsakat missförstånd, mycken oro och mycken förargelse. Som norrköpingsbo är jag speciellt intresserad av det här fallet. Från 1974 kommer Vikbolandets kommun att vara införlivad med Norrköpings kommun, och då kommer Marviken att ligga inom Norrköping. Nu vill jag tolka svaret på de frågor som framställts på det viset att ingenting kommer att hända förrän regeringen har fattat beslut. Det beslutet kommer då att framläggas i en proposition inför riksdagen, som sedan har att träffa avgörandet — om vi skall satsa ytterligare en halv miljard på projektet. Efter vad jag förstår av svaret kan det i varje fall inte ske förrän tidigast 1973, troligen 1974. Till dess kan ju mycket hända. Men vad som gör att man kanske i viss mån ändå är litet orolig är vad som har stått i propositionen om hur Vattenfall ser på Marviken, nämligen att vad som talar för Marviken, förutom drifttekniska synpunkter, är även allmänna lokaliseringsoch miljövårdssynpunkter. Frågan är om inte Vattenfall är rätt ensam om den uppfattningen. Jag har en känsla av att de statliga myndigheter som har att handlägga lokaliseringsoch miljövårdsfrågor i varje fall inte sagt sitt ord i den här frågan. Jag kan nämna att för någon vecka sedan avgav hälsovårdsnämnden i Vikbolandets kommun ett remissyttrande till koncessionsnämnden angående utbyggnad av etapp 2 och etapp 3. Hälsovårdsnämnden ville inte gå med på detta utan avstyrkte en sådan utbyggnad. Där talas det om en kapacitet på 1 132 MW och om att det vid full drift skulle åtgå ungefär 7 000 ton eldningsolja per dygn. Det är mycket stora kvantiteter inne i Bråviken, där farleden endast tillåter mindre fartyg att passera, och det måste ju — som hälsovårdsnämnden i Vikbolandets kommun sade — vara mycket stor risk för oljeskador. Med tanke på de stora kvantiteterna ställer man sig också frågan: Finns tillgång till svavelfattig olja för ett sådant projekt och är verkligen Marviken en idealisk plats för ett oljeeldat kraftverk? Och jag skulle vilja vända på steken och säga så: Om man från början från Vattenfalls sida hade ämnat planera ett konventionellt oljeeldat kraftverk, skulle då över huvud taget Marviken ha kommit i fråga som ett tänkbart alternativ? Jag tror att man på den frågan vågar svara ett entydigt nej. Jag har, som sagt, livligt följt med i den debatt som varit. Om jag summerar intrycken av vad jag hittills har varit med om ligger det närmast till hands för mig att tycka att världens enda blivande oljedrivna atomverk borde begränsas till att omfatta etapp 1, dvs. till vad riksdagen beslutade 1970.

Herr talman! Till herr Strindberg vill jag säga, att det är klart att jag inte kan stå här och föregripa den bedömning som när det gäller den här typen av anläggningar skall göras av koncessionsnämnden och andra myndigheter som får att handlägga frågan om restriktioner. Jag kan alltså inte heller uttala mig om under vilka tekniska förutsättningar som anläggningar av en sådan här typ — om jag nu håller mig till den ombyggda anläggningen — skall verka. Men jag kan säga så mycket som att vi ju har en hög ambitionsnivå på den här punkten i vårt land. Därom vittnar de beslut som tidigare har fattats i anledning av restriktioner som lagts fast när det gäller anläggningar av motsvarande karaktär och de kostnader som varit förknippade med den typen av restriktioner. Sedan säger både herr Ekinge och herr Strindberg att det är bra detta med fysisk riksplanering. Men i nästa andetag säger de att de beklagar att jag inte här har kunnat lämna ett otvetydigt svar på hur det skall bli med lokaliseringen av den fortsatta utbyggnaden av denna typ av kraftverk. Är det på det sättet att det är bra med fysisk riksplanering, då föreställer jag mig att det är rimligt att vi inte i dag tar en bestämd ställning till hur det skall bli med lokaliseringen utan att vi avvaktar den promemoria som kommer att levereras i mitten på december och som skall remissbehandlas samt att vi också avvaktar remissbehandlingen. Det är väl den naturliga konsekvensen av att vi är överens om att det är bra med fysisk riksplanering. När det sedan gäller projekteringskostnaderna, så får ju inte de projekteringskostnader som hitintills lagts ned och som herr Ekinge åberopade — ett par miljoner — vara styrande i det här sammanhanget. Jag kan inte bedöma i vilken mån det man fått för dessa kostnader kan Nr 129 komma till användning — det är tänkbart — även om det blir fråga om Torsdagen den lokalisering på annan plats. Men i varje fall är jag av den bestämda 18 november 1971 uppfattningen att det hitintills har varit otillfredsställande — oberoende Ang. den planerade av om det gäller företag av det här slaget som tillhör staten eller om det utbyggnaden av gäller enskilda företag — att vi inte har haft en ordning för planeringen Marvikens kraftsom gjort det möjligt att på ett tidigare stadium, innan man har engagerat station sig i stora projekteringskostnader, säga ifrån var lokalisering av denna typ av anläggningar kan vara lämplig. Men även den frågan behandlar vi i promemorian rörande den fysiska riksplaneringen. Herr Strindberg beklagade att vi inte haft en sådan riksplanering långt tidigare. Då vill jag erinra om att när vi gav de första signalerna till att en sådan planering borde göras, var entusiasmen hos stora delar av de borgerliga partierna inte särskilt påtaglig. Tvärtom. Det fanns på den borgerliga kanten framstående politiker som så sent som för några år sedan uttalade sin bestörtning inför tanken på att vi skulle få denna typ av planering. Men jag är glad över att man i dag är entusiastisk över att denna planering skall komma till stånd. Jag tycker mig då också ha anledning räkna med att när vi nu lägger fram förslag till åtgärder för en dylik planering och förslag till lagstiftning och annat som måste till för att planeringen skall kunna genomföras i den praktiska verkligheten, så skall vi få ett lika entusiastiskt stöd från borgerligt håll när besluten skall fattas i riksdagen.

Herr talman! Det tycks ändå råda ganska stor enighet här när det gäller tveksamheten inför den kraftiga utbyggnaden av Marviken. Det är glädjande att konstatera det, ty om den enigheten inte hade funnits skulle vi kunna fortsätta diskussionen utan att över huvud taget komma någonstans. Civilministern sade att vi först beklagar att det inte har skett någonting och att vi därför inte kan ta ställning, och sedan kräver vi åtgärder innan någon riksplanering har gjorts. Nej, det är väl inte så att vi har begärt — åtminstone gör vi inte det från mitt håll — att civilministern på det material vi har i dag skall kunna säga att han för sin del inte kommer att medverka till en utbyggnad. Vad som har varit tveksamt är huruvida inte civilministern ansåg att det förarbete som gjorts, inte minst på Vattenfalls långtgående planer, var av sådan karaktär att det i viss mån band den fortsatta behandlingen. Nu har jag i civilministerns senaste anförande fått besked om att så inte är fallet; man får ta risken att förlora ytterligare ett par miljoner, om så blir nödvändigt. Från vår synpunkt är det ett tillfredsställande besked. Jag har visserligen ett kort perspektiv på det rikspolitiska arbetet, men jag vågar ändå säga att vi är angelägna om att en riksplanering kommer till. Men lika litet som civilministern i dag vill binda sig för att det eller det skall genomföras, lika litet vill väl någon binda sig för att de förslag som läggs fram genom en fysisk riksplan omedelbart och utan vidare skall vinna gehör från samtliga parter. Också det får bli föremål för en ingående och konstruktiv debatt. Då får vi ju ändå ett breddat material 91 för behandlingen av dessa frågor, och från den synpunkten är det synnerligen tillfredsställande. Jag hoppas att den planen snart läggs fram, och vi väntar med intresse på promemorian i denna fråga.

Herr talman! När jag vågade vara så optimistisk att jag trodde att civilministern möjligen skulle kunna säga ett entydigt nej redan i dag till en framtida utbyggnad hoppades jag att han trots riksplaneringen insåg att Marviken under alla förhållanden måste höra till de mest olämpliga ställena att lägga en ytterligare utbyggd oljekraftstation på. En sak som statsrådet inte alls tog upp i sina kommentarer men som utan tvivel hör till de avgörande skälen till att det finns så stor oro bland människorna är risken för skador på skogens återväxt, på gröda osv. Hur skall man kunna få ut någon ersättning för detta?

Det är sådana saker som gör att människorna blir oroliga. Jag är på det klara med att det inte är så lätt för statsrådet att ge ett svar på hur man skall lösa problemet, som ju måste vara besvärligt, men jag hade hoppats att få ett besked.
Herr talman! Jag vill bara anföra en synpunkt som jag tycker också bör komma fram i denna diskussion. Vi diskuterar här riksplaneringen. Vi måste nog räkna med att det blir nödvändigt att tillgodose de anspråk på kraftförsörjningen som vi står inför om vi skall få en något så när gynnsam ekonomisk utveckling i landet.

Herr talman! Vi är säkert alla överens om att vi måste bygga ut olika anläggningar för att klara kraftförsörjningen, men när statsrådet försöker göra detta till en bygdepolitisk fråga begår han ett stort misstag. Så tror jag inte att någon av oss har sett det. Felet med hela den handläggning som har förekommit är väl att man inte har tagit hänsyn till någon riksplanering, eftersom det ju inte finns någon sådan, Det är därför risk för att man placerar en anläggning på en ur miljösynpunkt uppenbart olämplig plats beroende helt enkelt på att man har den misslyckade atomkraftstationen. I och för sig kan det vara riktigt att utnyttja den basinvestering som är gjord, men när det blir aktuellt att utöka den avsevärt och göra den till en verklig miljöfara kan man inte bortse från att den ligger på en olämplig plats.
Herr talman! När det gäller den anläggning som redan finns där och som vi har diskuterat ombyggnaden av har ju riksdagen fattat beslut. Vad beträffar den utbyggnad ytterligare som här har diskuterats har jag ju redovisat att det är sedan vi har diskuterat det här mot bakgrunden av riksplanematerialet och remissdebatten i anledning därav som ett ställningstagande kan ske.

Herr talman! Herr Schött har frågat, om jag har för avsikt att vidta särskilda åtgärder för att hjälpa de fiskare efter ostkusten som vållats svåra ekonomiska avbräck genom stormarna i september. Ålfiskarna utmed landets kuster har på senare år i många fall råkat i ett utsatt läge genom att de förlorat sina redskap eller fått dem skadade vid svåra höststormar. Efter den hårda stormen över södra Sverige i oktober 1967 anvisade 1968 års riksdag 1,4 miljoner kronor för bidrag till drabbade ålfiskare i de tre sydligaste länen. Bidragen utgick från jordbruksdepartementets reservationsanslag Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m.m. År 1970 beviljade Kungl. Maj:t bidrag från nämnda anslag med 250 000 kronor till fiskare på ostkusten och Västkusten som drabbats av höststormarna året innan. Frågan om ersättning till de i år drabbade ålfiskarna har tagits upp av fiskarorganisationer på ostoch sydkusten. Framställningarna remissbehandlas för närvarande. Så snart remissyttrandena kommit in avser jag att pröva denna fråga.
Herr talman! Först ber jag att få tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till den var de omfattande skador på ålbottengarn som drabbade vissa fiskare i samband med septemberstormarna. Fiskerikonsulenterna i Kalmar län har beräknat skadorna på redskapen till över 800 000 kronor. Härtill kommer fiskarnas inkomstbortfall som beräknas till ca 750 000 kronor. Det är alltså avsevärda belopp som skadorna uppgår till enbart i Kalmar län. Situationen för många fiskare där är desto allvarligare som stormarna år 1969 åstadkom stort avbräck i deras fiske och att år 1970 var ett dåligt ålfiskeår. Det var mot denna bakgrund som jag frågade jordbruksministern, om han hade för avsikt att vidta särskilda åtgärder för att hjälpa de fiskare som vållats svåra ekonomiska avbräck genom stormskadorna i september. I sitt svar erinrar statsrådet om att sådana särskilda hjälpåtgärder förekommit vid ett par tidigare tillfällen och vidare att frågan om ersättning till de i år drabbade ålfiskarna skall prövas så snart remissyttranden inkommit över de framställningar som fiskarorganisationerna gjort. Jag kan med hänsyn till svaret, som jag gärna vill uppfatta som positivt, begränsa mig till att här endast erinra om att fiskarna inte var nöjda med de bestämmelser som gällt för tidigare hjälpåtgärder. Ersättning har nämligen utgått endast för själva redskapsskadorna men ej för inkomstbortfall. Dessutom har hjälpen närmast haft karaktären av socialhjälp. Ersättning har således ej utgått till den som själv eller gemensamt med make har viss inkomst eller förmögenhet. Det är min förhoppning att, när statsrådet skall pröva de nu aktuella ansökningarna, statsrådet skall kunna komma fram till bestämmelser, som innebär en generösare hjälp åt fiskare som drabbats av stormskador. Än en gång ber jag att få tacka jordbruksministern för svaret på interpellationen.

Herr talman! Herr Mattsson i Skee har frågat mig dels vilka möjligheter svenska myndigheter har att påverka norska myndigheters handläggning av föroreningsproblemen i Idefjorden, t.ex. när det gäller val av reningsmetoder, dels — om sådana möjligheter föreligger — vilka åtgärder som i så fall har vidtagits av eller planeras vidtas av svenska myndigheter. Den svenska riksdagen hemställde år 1968 att förhandlingar skulle tas upp med Norge rörande föroreningen av Idefjorden och angränsande vattenområden. Sedan de svenska och norska regeringarna utsett förhandlingsdelegationer inleddes överläggningar i frågan i juni 1969. Överläggningarna har därefter fortsatt under 1970 och 1971. Delegationerna har tagit initiativ till vissa undersökningar av utsläppen i Idefjorden och vattenbeskaffenheten i denna. Resultaten av dessa undersökningar föreligger inte ännu. Med hänsyn bl.a. härtill har förhandlingarna inte kunnat slutföras. Enligt vad jag inhämtat av den svenska delegationen är delegationerna ense om att reningsåtgärder i första hand bör vidtas för att minska utsläppen från en stor träförädlingsindustri i Halden. Jag vill vidare nämna att sedan den nya norska lagstiftningen om skydd mot vattenförorening trätt i kraft den 1 januari 1971 har alla norska träförädlingsin dustrier ålagts att söka tillstånd till avloppsutsläpp. De utsläpp som berörs i interpellationen kommer således att prövas av de norska myndigheterna. Några formella möjligheter för svenska myndigheter att påverka de norska myndigheternas handläggning föreligger inte. I de förhandlingar som pågår mellan Sverige och Norge kommer den svenska delegationen emellertid att verka för att föroreningsproblemen i Idefjorden får en från miljövårdssynpunkt tillfredsställande lösning.

Herr talman! Situationen i Idefjorden, som jag har citerat en beskrivning av i interpellationen, är ju åstadkommen genom att såväl industrier som övrig bebyggelse vid Idefjorden — den är koncentrerad till den norska sidan — släpper ut avfall utan någon som helst tillstymmelse till rening. Det är ett förhållande som har rått länge. Redan i början av detta sekel började klagomålen mot de föroreningar som orsakades framför allt av träförädlingsindustrierna vid Idefjorden. Inom fiskerinäringen ansåg man att fångsterna i fjorden hade minskat. Undersökningar som gjordes bl.a. 1920 kunde dock inte bevisa att det var föroreningarna som var skulden till minskningen av fiskefångsterna. Klagomålen fortsatte emellertid, och 1947 och 1948 startades nya undersökningar. Då konstaterade man enligt vatteninspektionen: Vidare konstaterades ringa förekomst eller frånvaro av bottendjur inom de djupa delarna av fjorden. Planktonproduktionen var låg jämförd med produktionen i Singlefjorden. Nätlänkar utsatta på ett par ställen gav fångster endast på grunt vatten. Man förordade kraftigt reducerade utsläpp från cellulosaindustrin genom lutindunstning, lutförbränning och ökad fiberåtervinning. Man rekommenderade rening av de kommunala utsläppen. Jag vill understryka att detta var vatteninspektionens utlåtande efter undersökningarna 1947 och 1948. Sedan dess har det gått över 20 år, och man anser fortfarande att det behövs undersökningar. Ändå har enligt en sammanställning, som jag har tagit del av — det är alltså en norsk sammanställning, som går fram till den 1 december 1969 — fjorden varit föremål för undersökningar, utöver de nämnda två åren, alla år från 1957 till 1969 med undantag för 1962. Självfallet har dessutom undersökningar ägt rum senare än 1969. Undersökningarna redovisas som 24 olika undersökningar och har utförts av ett flertal organ.

I den sammanställningen anges det att man har utfört — om jag nu får använda ett norskt uttryck — 7 485 enkeltmålinger. Materialet har publicerats i ett tiotal olika sammanställningar. Man torde därför med fog kunna påstå att det inte saknas material om förhållandena i fjorden, utan i dag är det fråga om att övergå från fortsatta undersökningar till projektering av de åtgärder som måste till beträffande industrins egna anläggningar och till projektering av reningsverk för de kommunala avloppen. Detta är den enda möjligheten, om fjorden skall få chans att återvinna sitt förutvarande tillstånd. Statsrådet konstaterar att svenska myndigheter inte formellt kan påverka de norska myndigheternas handläggning av ärendet, och det är väl ett riktigt konstaterande. Jag hoppas naturligtvis att den nu diskuterade miljövårdskonventionen så snart som möjligt skall komma att fungera. Men därutöver anser jag att — på samma sätt som i ett på den svenska sidan aktuellt ärende norska myndigheter ges möjligheter att anföra sina synpunkter, vilket jag tycker är helt riktigt — svenska myndigheter bör få möjlighet att framföra sina synpunkter på reningsåtgärder för Idefjorden. Det förhållandet att det finns en delegation med svenska och norska representanter tolkar jag så, att det genom den delegationen bör ges vissa möjligheter att också påverka de åtgärder som norska myndigheter kan komma att vidta. I samband med detta tycker jag det skulle vara av värde om statsrådet kunde låta även lokala myndigheter delta i delegationens arbete. Det intresserar självfallet de lokala myndigheterna och den allmänhet som bor vid eller kan tänkas ha användning av fjorden och dess vatten. Lokal representation skulle då kunna svara för information om hur arbetet i delegationen fortskrider — som det för närvarande är saknar de lokala myndigheterna all kännedom om detta. Den s.k. Östlandskommittén utförde år 1967 ett arbete, som jag tror publicerades 1968, i vilket ingick förslag till olika lösningar av problemen. Liksom på en del andra områden där man skall ta hand om stora avloppsvattenmängder gällde ett alternativ en tunnel för utsläpp i Singlefjorden — en lösning som verkligen oroar den som är lekman på området. Det innebär strängt taget bara att man flyttar föroreningsstället från Idefjorden, där det redan har gjorts stor skada, till ett annat område, som ännu inte är skadat på det sättet. Alternativet var det billigaste men i det här fallet säkerligen också det sämsta. Det är bl.a. för att förhindra halvmesyrer som jag har velat att de svenska myndigheterna skall få möjligheter till påverkan. Statsrådets uttalande, att den svenska delegationen kommer att verka för att föroreningsproblemen i Idefjorden får en från miljövårdssynpunkt tillfredsställande lösning, tar jag därför som en garanti för att verkligt effektiva åtgärder kommer att vidtas. Det kan då vara nödvändigt med aktivitet från svensk sida, eftersom man i Norge nu har tagit ett steg på vägen genom en ny lagstiftning med förbud mot föroreningar. Den lagens 16 § stadgar att man skall ha tillstånd för anläggningar som redan är i drift, och man har fått en frist på fem år från lagens ikraftträdande till dess att ett sådan tillstånd skall ha inhämtats. Tillståndet skall visa vilka krav myndigheterna har på vattenvårdande anläggningar inom industrin och naturligtvis också i fråga om kommunala utsläpp. Jag ber med detta att få framföra ett tack till statsrådet för svaret på interpellationen.
Herr talman! Jag tycker att man har anledning till ganska stor optimism i denna fråga. Det har skett rätt mycket på den tämligen korta tid som förhandlingarna ägt rum mellan Norge och Sverige. Riksdagen hemställde 1968 om att man skulle ta upp förhandlingar. Även om dessa förhandlingar inte är slutförda har delegationerna kommit överens om att det enda sättet att lösa föroreningsproblemen är att vidtaga reningsåtgärder. Jag vill också fästa uppmärksamheten på att jag i mitt svar har sagt att man i Norge har fått en lagstiftning, som trädde i kraft 1 januari 1971. Enligt denna har alla norska träförädlingsindustrier ålagts att ansöka om tillstånd till avloppsutsläppet. Det är dessa industrier som förorenat mest. I samband med de nya norska lagbestämmelserna har man vidare byggt ut tillsynen över vattendragen. Det kanske viktigaste i sammanhanget är att det i Norge framförts förslag om att de gamla industrierna, som nu enligt den nya norska lagen kan åläggas att vidta reningsåtgärder, skall få bidrag efter ungefär samma former som tillämpas här i Sverige. Sammantaget bör detta enligt min mening betyda att situationen i Idefjorden avsevärt skall kunna förbättras inom en snar framtid.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om jag avser att framlägga sådana förslag till nya föreskrifter rörande fordons utrustning att stopplykta, körriktningsvisare och hastighetsmätare krävs på motorcyklar. Svaret är ja.

Herr talman! Om herr Andersson hade undvikit det obehagliga ordet när, hade vi kunnat sätta nytt ordknapphetsrekord och slå det som sattes i eftermiddag. Ordet när gör emellertid att jag måste tillägga två, kanske tre meningar. För närvarande pågår inom mitt departement arbetet med den omfattande översyn av vägtrafiklagstiftningen som aviserades i propositionen 171 år 1970. Avsikten är att man som ett led i det arbetet skall utarbeta en ny författning om bl.a. fordons utrustning och beskaffenhet. Enligt planerna skall kungörelse i ämnet utfärdas under våren 1972. De utrustningsbestämmelser i fråga om motorcyklar som herr Andersson aktualiserat avses ingå i den kungörelsen.

Herr talman! Herr Öhvall har frågat statsrådet och chefen för inrikesdepartementet om han har för avsikt att vidta åtgärder för att påskynda färdigprojektering av en första etapp av mellanriksvägen Kiruna—Nordnorge för att därigenom snarast öka antalet arbetstillfällen i Norrbotten. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen uppdrog i april förra året åt statens vägverk att efter samråd med de norska vägmyndigheterna upprätta arbetsplan för en vägförbindelse mellan Kiruna och gränsen mot Norge vid Riksgränsen med en sträckning söder om Torneträsk. Bakgrunden till detta beslut var delvis att en närmare planering i främst kommunal regi av bl.a. fjällområdet vid Torneträsk var aktuell av flera skäl. Sålunda hade Kiruna kommun i samråd med länsstyrelsen vidtagit åtgärder för en utredning rörande den lämpliga markanvändningen i regionen. Upprättandet av byggnadsplaner pågick vidare för Abisko och Björkliden. Även andra områden inom regionen kunde bli aktuella för detaljplanläggning. Planeringen av bl.a. fjällområdet försvårades av att ovisshet rådde om den närmare sträckningen för den blivande vägen Kiruna—Nordnorge. För att möjliggöra ett rationellt bedrivande av den kommunala planeringen bedömde regeringen det därför rimligt att närmare utreda den lämpliga sträckningen av vägen. Vägverket igångsatte under försommaren 1970 såväl organisation och tidsplanering av arbetet som det direkta projekteringsarbetet. Vägverket fann starka skäl för en totalutredning, som skulle utmynna i en förberedande arbetsplan på hela sträckan Kiruna—Riksgränsen. Det visade sig nämligen att vägen skulle komma att gå fram genom ett område som har kontakt med praktiskt taget all bebyggelse söder om Torneträsk och som i övrigt sedan länge är attraktivt för det rörliga friluftslivet såväl sommar som vinter. Vidare kunde konstateras att vägen kommer att beröra vissa samebyar samt att den kommer att gå fram i ett område, som anses vara utomordentligt känsligt och värdefullt från naturvårdsoch miljösynpunkt och även från vetenskaplig synpunkt. Dessutom är att beakta att vägprojektet kommer att beröra Abisko nationalpark och sannolikt för med sig intrång i denna. Tidsprogrammet för projekteringens genomförande utmynnar i att en förberedande arbetsplan bör kunna föreligga andra halvåret 1973. Sedan denna fastställts och vägens sträckning blivit prövad, erfordras komplettering med arbetshandlingar som behövs för byggandet. Med hänsyn till att riksdagen har att behandla frågan om intrång i Abisko nationalpark, bör ett investeringsbeslut inte fattas förrän riksdagen tagit ställning till denna fråga. Det är helt klart att projekteringen skall drivas så snabbt som det är möjligt, bl.a. mot bakgrund av sysselsättningsaspekterna. Enligt vad jag inhämtat från vägverket har verket i samråd med berörda kommuner, länsarbetsnämnd och länsstyrelsen i Norrbottens län i sin planering tagit upp ett flertal andra objekt inom både Kiruna och Gällivare kommuner, vilka utgör reserv för eventuellt behov av beredskapsarbeten på de allmänna vägarna utöver nu pågående arbeten. Dessa objekt, som till största delen ligger på huvudvägnätet och har bedömts vara av stor vikt för bl.a. näringslivet i berörda kommuner, kan alltså bidra till sysselsättningen av hänvisad arbetskraft under den tid projekteringen på Kiruna— Nordnorgevägen fullföljs.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag ställde denna interpellation till inrikesministern var sysselsättningssituationen och nödvändigheten av att skynda på med projekt som kan skapa jobb åt dem som går arbetslösa i Norrbotten, framför allt i Norrbottens inland. Att ytterligare insatser för att skapa jobb i Norrbotten måste till kanske belyses bäst av att jag vid tiden för interpellationens avlämnande, den 14 oktober, angav antalet anmälda arbetslösa till 3 718 personer. Nu, en månad senare, är siffran 4 224 enligt uppgifter från arbetsmarknadsstyrelsens preliminära statistik. Tyvärr pekar siffrorna uppåt fortfarande. I interpellationen har jag anfört att bland de investeringsobjekt som under lång tid bedömts angelägna för att förbättra de näringsgeografiska förhållandena i Norrbotten återfinns mellanriksvägen Kiruna—Nordnorge. Sedan nu ett och ett halvt år pågår projekteringen av vägen. Därest vägen i sin helhet skall färdigprojekteras innan byggnadsarbetet till någon del kan påbörjas, torde den välbehövliga sysselsättningseffekten uppnås först år 1975. Interpellationssvaret bekräftar att mina farhågor för läng tidsutdräkt var berättigade. Statsrådet säger att ”en förberedande arbetsplan bör kunna föreligga först andra halvåret 1973”. Sedan skall arbetsplanen prövas, fastställas och kompletteras med arbetshandlingar. Riksdagen skall också pröva frågan om intrång i Abisko nationalpark innan ett investeringsbeslut kan fattas. Efter att ha anfört dessa hinder för en snabbare behandling som jag efterlyste i min interpellation avrundar kommunikationsministern svaret med att säga att det ”är helt klart att projekteringen skall drivas så snabbt som det är möjligt, bl.a. mot bakgrund av sysselsättningsaspekterna”. Svaret är faktiskt en dålig tröst för framför allt dem som är ortsbundna och arbetslösa. Det är en dålig tröst för alla småföretagare som står stilla med sina grävskopor och lastbilar, och det är en dålig tröst för underjordsarbetarna i gruvorna som har Atlantkusten som hägrande utsiktsmål. Det svar jag fått bygger helt på det officiella planeringsprogram som projekteringsledningen upprättade förra året, och det kände jag redan till, men min förhoppning var ju att statsrådet skulle vidta åtgärder för att påskynda färdigprojekteringen av en första etapp av mellanriksvägen. Den tilltänkta sträckningen av vägen följer i stort sett järnvägsspåret Kiruna— Narvik. Projekteringsprogrammet är indelat i fem olika etappsträckor, men hela sträckan Kiruna—Riksgränsen skall nu totalprojekteras innan förberedande arbetsplan presenteras. Men eftersom man har tillgång till järnväg och man bygger vid järnväg skulle de olika etapperna kunna byggas utan direkt beroende av varandra. En första etapp upp mot Torneträsk borde kunna komma i gång ganska snart, men en förutsättning för detta är givetvis att projekteringsdirektiven ändras.

Herr talman! Herr Öhvall säger här att det svar som jag har givit på hans interpellation är en dålig tröst för alla i Norrbottens län som väntar på sysselsättning. Det är möjligt och kanske också troligt att det är riktigt. Ingen skulle vara gladare än jag — och jag föreställer mig även herr Öhvall och alla andra i detta land — om förhållandena kunde bättras snabbare och helst så snabbt att man kunde få en hög och bra sysselsättning. Men nu är det egentligen inte det vi skall diskutera i anledning av interpellationen. I och för sig har herr Öhvall begärt att få en uppsnabbning av projekteringen av det här vägprojektet. Men det är väl ändå nödvändigt att i diskussionen i någon mån också ta hänsyn till en del andra ting som jag har nämnt i mitt svar och som jag tycker att herr Öhvall gick litet för vårdslöst förbi. Jag kan ju vända på frågan och säga ungefär så här.

Herr Öhvall kan väl ändå inte mena att man skall snabba upp ett sådant här projekt med bortseende från alla dessa aspekter på vägens sträckning? Om vi skulle göra det, är jag alldeles övertygad om att även herr Öhvall skulle komma tillbaka och fråga vad som håller på att ske i detta känsliga område. Därför tycker jag faktiskt att det förfaringssätt som man nu tillämpar i Norrbotten är det riktigaste. Man avser alltså att genomföra projekteringen så snabbt som detta — det har jag sagt i mitt svar — är möjligt mot bakgrunden av alla dessa viktiga aspekter på denna vägfråga. Dessutom skall man, som jag också sagt i mitt svar, projektera ett flertal andra objekt och även utföra dem under den tid som åtgår fram till dess att detta vägbygge är klart. Detta gör man för att kunna hålla den hänvisade arbetskraften sysselsatt med vägbyggnadsarbeten av det slag som det här blir fråga om. Jag skall lämna en enda sifferuppgift som bevis för att det ändå sker saker och ting även under det att detta i och för sig viktiga sysselsättningsobjekt planeras och projekteras: Fram till i dag har det i BD län satsats 70 miljoner AMS-kronor på vägbyggen.

Herr talman! Som jag sade tidigare är den aktuella projektplaneringen uppdelad i fem etapper. Först när man är inne i den fjärde planeringsetappen berörs Abisko nationalpark. Jag har studerat ifrågavarande projektplanering och har kommit fram till att det inte skulle betyda något intrång på känsliga områden, om man påbörjade arbetena på etapperna ett och två upp mot Torneträsk. Det sägs också i svaret att en hel del har gjorts i sysselsättningsskapande syfte även på vägområdet, och visst har sådana insatser gjorts. Det finns säkerligen också fler projekt, som bör sättas i gång. Men projekteringen av och anslagsgivningen till de ordinarie vägarna grundar sig delvis på andra anslagsäskanden än vad som kan gälla för den nu åsyftade vägen. Det är naturligt att de myndigheter som regionalt är ansvariga för väghållningen i första hand tar upp de projekt som ligger närmast i den ordinarie vägplaneringen. Min interpellation grundade sig på den extrema sysselsättningssituation som vi för närvarande har i Norrbotten.

Herr talman! Herr Wirmark har frågat dels om jag efter beslutet om att förlänga Europaväg E 3 till Norrtälje och Kapellskär är beredd att föreslå en snabbare utbyggnad av Norrtäljevägen, dels när jag beräknar att medel skall kunna ställas till förfogande för byggande av den planerade Kapellskärsvägen. Låt mig först få erinra om att vi har en i väglagförfattningarna inskriven ordning om hur flerårsplanerna för vägbyggandet skall upprättas. Enligt vägstadgan upprättas dessa av länsstyrelse och statens vägverk och fastställs — om länsstyrelse och vägverk är överens — av vägverket, i annat fall av Kungl. Maj:t. Flerårsplanerna omfattar fem år och revideras vart tredje år. Under år 1972 kommer nu gällande flerårsplaner att revideras för tillämpning under perioden 1973-1977. Enligt beslut av regeringen i april i år har — efter det att frågan behandlats i Europakommissionens landtransportkommitté — väg E 3 förlängts till Norrtälje och Kapellskär. Bakgrunden till detta är, som herr Wirmark också nämner, den expanderande trafiken till Finland. Den övriga trafiken på Norrtäljevägen är volymmässigt betydligt större, och den sammanlagda trafikmängden gör en ombyggnad och förbättring av vägen angelägen. Den största trafiken på Norrtäljevägen finns naturligt nog på den del av vägen som ligger närmast Stockholm. Som bekant har på denna del pågått och pågår utbyggnad till högre standard. Delen inom Stockholms kommun blev klar under förra året, och för närvarande pågår dels i kommungränsen mellan Stockholm och Solna ombyggnad av bron över Ålkistan, dels utbyggnad av planskild korsning vid Mörby centrum. Enligt vad jag inhämtat från vägverket beräknas vidare planskild korsning vid Danderyds sjukhus påbörjas under år 1973. Delen intill Norrtälje, Rösa—Frötuna—Norrtälje, som också ingår i nu gällande flerårsplan, har i höst påbörjats som beredskapsarbete. Vid den förestående revideringen av flerårsplanerna under nästa år kommer vägverket och länsstyrelsen självfallet att — i samråd med kommuner och landstinget — pröva angelägenheten av såväl den fortsatta utbyggnaden av Norrtäljevägen som andra aktuella projekt i regionen. Därvid kommer att eftersträvas en resursfördelning under femårsperioden som så långt möjligt tillgodoser kraven på ett samhällsekonomiskt riktigt utnyttjande av disponibla medel. Hänsyn kommer därvid att tas förutom till trafikoch miljösynpunkter också till övrig samhällsplanering. Vad beträffar väg E 3 på delen Frötuna—Kapellskär, kan jag konstatera att denna väg efter förstärkningsoch förbättringsåtgärder numera har upplåtits för tung trafik, dvs. tillåtet axel 16 ton. Vägens standard har dock ännu inte blivit helt tillfredsställande trots att vägen har breddats, kurvor har rätats och vägen längs hela sin sträckning försetts med varaktig beläggning. Vägverket har därför upprättat arbetsplan för hel ombyggnad av vägen, och kostnaden för detta projekt kan beräknas till ca 30 miljoner kronor. Även detta projekt kommer att prövas i samband med 1972 års revidering av flerårsplanerna.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret men vill samtidigt beklaga att det till sitt huvudinnehåll är så pass magert. Kommunikationsministern redogör för de förbättringar av Norrtäljevägen som sker vid infarten till Stockholm och meddelar också att delen Rösa—Frötuna-—Norrtälje påbörjats som beredskapsarbete. Att de sju kilometer som den senare delen avser nu utbyggs kan emellertid inte fördölja det faktum att utbyggnaden av huvuddelen av Norrtäljevägen enligt gällande planer inte är avsedd att äga rum förrän, under de sista åren av 1970-talet eller i början av 1980-talet. Jag hade hoppats att kommunikationsministern med hänvisning till de allt besvärligare förhållandena på Norrtäljevägen och nuvarande Kapellskärsvägen — jag tänker då på den starka trafikbelastningen, den klart undermåliga vägstandarden och den allt större köbildningen — skulle ha kunnat ge något hopp om en tidigareläggning av utbyggnaden. Det har jag emellertid svårt att intolka i svaret, eftersom kommunikationsministern inte själv ger uttryck åt någon viljeinriktning. I min interpellation har jag anfört dels att trafiken växer snabbt till fritidsområdena i denna del av Roslagen, dels att Finlandstrafiken överträffat alla prognoser. År 1970 transporterades enbart med Vikinglinjen över Kapellskär 866 064 passagerare, 130 592 personbilar, 2 590 bussar och 17 310 långtradare. Motsvarande siffror för Norrtälje hamn var 486 926 passagerare, 84 296 personbilar, 1 351 bussar och 18 973 långtradare. Prognoserna för 1971 pekar för båda destinationerna på ett sammanlagt passagerarantal om gott och väl 1,5 miljon och på ca 50 000 långtradare, och så gott som alla utnyttjar vägarna mot Stockholm. Ansvällningen av Finlandstrafiken är oerhört snabb.

Vikinglinjen sätter nästa år in två nya färjor över Kapellskär, vilket kommer att ytterligare öka kapaciteten. Över Norrtälje hamn växer — det är sant — Finlandstrafiken mindre snabbt, men man har hittills i år kunnat notera en 12-procentig ökning för alla de här tidigare nämnda kategorierna. För långtradare, som hittills i större antal passerat Norrtälje hamn, har ökningen i år uppgått till ca 20 procent. Siljalinjen som är verksam där planerar också att under 1972 sätta in ytterligare en färja på Norrtälje hamn. En snabbare utbyggnad av dessa vägar tvingar sig alltså på med stor kraft, vilket också kommunala och regionala myndigheter med kraft understrukit. För det talar inte bara den hastigt ökande trafikvolymen utan även de rena trafiksäkerhetssynpunkterna. Den nuvarande Kapellskärsvägen skall ju utöver Finlandstrafiken betjäna den fasta ortsbefolkningen och de familjer som bor i de över 5 000 fritidsfastigheterna i Frötuna och på Rådmansö. Smala vägar och undermålig vägstandard, trängsel av interkontinental trafik, bestående till en väsentlig del av bussar och långtradare, blandad med den familjetrafik som fritidsbebyggelsen ger, bäddar onekligen för starkt ökade olycksrisker. Jag hade alltså, herr talman, hoppats på ett mera positivt besked från kommunikationsministern. Jag tänkte då speciellt på de framställningar som KSL gjort till kommunikationsministern om angelägenheten av att anslag utöver den fastställda flerårsoch fördelningsplanen beviljas för den s.k. Kapellskärsvägen. Som jag nämnde i min interpellation har det förutsatts i tidigare underhandsuttalanden att medel för detta vägbygge skulle tilldelas i särskild ordning vid sidan av den ordinarie medelstilldelningen till vägar i Stockholms län. Innebär kommunikationsministerns besked att dessa tankar skrinlagts? Ett sådant besked ter sig så mycket mer märkvärdigt som kommunikationsministern före valet 1970 i en intervju i Norrtelje Tidning lät mycket mer förhoppningsfull. Herr Norling uttalade sig då i betydligt mer positiva ordalag. Om Kapellskärsvägen sade kommunikationsministern enligt intervjuaren: ”Den har inte bara regional betydelse utan det blir en interkontinental led. Alltså en fortsättning på E 3-an till Finland. Därför är det nödvändigt att påskynda byggstarten. Personligen kommer jag att kämpa hårt för att få med Kapellskärsvägen när femårsplanen revideras i slutet av nästa år.” Kommunikationsministern talade också om avsikten att vid revideringen få med nya viktiga projekt, som aktualiserats sedan femårsplanen gjorts upp. Detta var strax före valet 1970. Varför låter kommunikationsministern mindre förpliktande i sitt svar i dag, när skälen för en snabbare utbyggnad av både Norrtäljevägen och Kapellskärsvägen blivit så mycket starkare? Herr talman! Kommunikationsministern säger i sitt svar att den sammanlagda trafikmängden gör en ombyggnad av Norrtäljevägen angelägen men lämnar inte några som helst preciseringar av när en ombyggnad och förbättring kan väntas. Som jag redan påvisat är en väsentlig del av trafiken internationell. Det är alltså inte enbart en regional fråga, det är en fråga om internationella förbindelser och utrikeshandel. Och den aspekten kommer ännu mer att betonas i framtiden — jag har t.ex. försport att det ryska transportföretaget avser att väsentligt öka godstrafiken redan under 1972 just på dessa leder. Det är väl något som kommunikationsministern kan bekräfta och som ytterligare understryker vikten av ett snabbt beslut i dessa vägfrågor? Kungl. Maj:ts beslut att förlänga E 3 längs Norrtäljevägen och Kapellskärsvägen var ett riktigt och självklart steg, som jag ser det. Men det borde också innebära att man är beredd att påskynda utbyggnaden av de här berörda vägarna.

Herr talman! Jag står fortfarande för allt vad jag sade för ett år sedan om dessa vägprojekt. Det framgår också faktiskt, även om herr Wirmark kanske inte tycker det, av det svar som jag har lämnat att vägen till Norrtälje och Kapellskär är viktig. Den har förändrats till Europaväg. Den har breddats, och tillåtet axel 16 ton. Men ändå är vägens standard, som framgår av mitt svar, inte helt tillfredsställande. Det är därför som vägverket har upprättat en arbetsplan för hel ombyggnad av vägen. Så betydelsefull är denna sträckning således, att den enligt vägverkets uppfattning — och jag delar den — inte går att behålla den väg som nu finns utan det måste bli hel ombyggnad. Det visas bäst av den statistik som herr Wirmark redovisade — och som naturligtvis är helt riktig — om utvecklingen av trafiken. Jag tror således inte att det behöver råda några delade meningar i dag — liksom inte heller för ett år sedan — om behovet av en upprustning av denna väg. I mitt svar har jag sagt att flerårsplanerna skall revideras nästa år. Vi skall då komma ihåg den ordning som därvid gäller, nämligen att det är länsstyrelsen som skall göra prioriteringen inom länet vid revideringen av flerårsplanerna och upprätta en flerårsplan för sitt län. Det gäller även här. I detta fall kommer också landstinget att tillfrågas av länsstyrelsen i Stockholms län om hur man där ser på den del av prioriteringen som rör vägbyggandet. På det sättet torde det knappast finnas någon risk för att den viktiga frågan om Norrtäljevägen inte får en seriös behandling till dess när man har blivit överens om prioriteringen rörande revideringen av flerårsplanerna fram till 1977. Jag tar detta förfaringssätt som en garanti för att såväl länsstyrelse som landsting kommer att beakta de synpunkter som herr Wirmark har fört fram — och som jag delar — på frågan om en förbättring, utbyggnad och ombyggnad av denna väg.

Herr talman! Jag gav faktiskt inte kommunikationsministerns svar den positiva tolkning som han själv har givit det i sitt senare inlägg, för vilket jag tackar. Jag är glad över att vi sålunda är överens. När jag hörde svaret tyckte jag att kommunikationsministern mest talade om vissa smärre förändringar på smådelar som inte hade att göra med vägutbyggnaden i dess helhet, och jag saknade ett klart förord för att både Norrtäljevägens och Kapellskärsvägens utbyggnad skulle påskyndas. Jag är medveten om den ordning som råder när man skall fördela medel av det här slaget, och jag tackar för den känsla som kommunikationsministern nu lade in i sitt yttrande. Jag bara hoppas att kommunikationsministern och regeringen också skall se till att medelstilldelningen blir tillräcklig, så att en så väsentlig påplussning sker att icke de här vägarna löpar fara att inte komma med i planerna för nästa femårsperiod. Men jag tar kommunikationsministerns yttrande här som en garanti för att de skall komma med.
Herr talman! Herr Dahlgren har frågat mig om jag är beredd medverka till att extra beställningar av järnvägsvagnar och rullande SJ-materiel i övrigt skyndsamt kommer till stånd. På initiativ av Kungl. Maj:t kan en tidigareeller senareläggning av investeringar ske för att stimulera eller dämpa en viss konjunktursituation, i första hand inom den 10-procentiga s.k. konjunkturmarginalen. Innan man tar ställning till frågan om eventuella sådana beställningar är det rimligt att avvakta resultatet av den upphandling som SJ gör inom den ordinarie ramen. SJ har nyligen infordrat anbud från svensk och utländsk industri på tvåaxliga godsvagnar och planerar att inom kort göra förfrågan eller utöka redan gjorda beställningar på fyraxliga godsvagnar.

Herr talman! Det skulle finnas anledning att citera stora delar av min interpellation. Det svar som jag har fått har nämligen knappt med konjunkturpolitik att göra, och det var mot bakgrunden av arbetsmarknadsläget som jag framställde interpellationen. Jag skall emellertid nu avstå från detta. Jag tackar statsrådet för att han har svarat, men jag kan inte dölja min förvåning över svaret. Av kommunikationsministerns svar framgår det att SJ nyligen har ”infordrat anbud från svensk och utländsk industri” på godsvagnar och att man dessutom ”planerar att inom kort göra förfrågan eller utöka redan gjorda beställningar på fyraxliga godsvagnar”. Man har alltså i ett krisartat arbetsmarknadsläge infordrat anbud även från utländsk industri i stället för att lämna order till inhemska företag, vilket ju skulle ha kunnat motverka permitteringar. Även om detta sammanhänger med SJ:s normala upphandlingsrutin för materiel inom ordinarie investeringsanslag är tillvägagångssättet enligt min mening anmärkningsvärt i den rådande arbetsmarknadssituationen. Statsrådet hänvisar vidare till de möjligheter som föreligger att utvidga investeringsramen inom den 10-procentiga konjunkturmarginalen, men svaret ger inget klart besked om huruvida dessa möjligheter kommer att utnyttjas eller inte. Att man i propositionen 140 meddelar att Kungl. Maj:t den 8 juli i år uppdrog åt arbetsmarknadsstyrelsen att vidta åtgärder för att göra tidigarebeställningar hos industrin i avsikt att främja sysselsättningen, varvid statens järnvägar fick göra beställningar för 3,9 miljoner kronor, har jag noterat, och jag hälsar det med tillfredsställelse. Det är bara det att enligt min mening är den summan för liten i förhållande till SJ:s uttalade behov och sysselsättningsläget vid de industrier inom landet som tillverkar den här materielen. Vi känner ju alla till de sysselsättningsbekymmer som finns, och vi har ett gemensamt intresse och ett gemensamt ansvar för att människorna skall kunna beredas arbete. Den åtgärd som jag har rekommenderat skulle kunna lösa bekymren för många.

Herr talman! Den 10-procentiga marginal som finns i samband med kommunikationsverkens investeringar har just tillkommit för att man skall kunna föra en flexibel konjunkturpolitik. Det är klart att när man utnyttjar en sådan marginal i en svagare konjunktur måste man också se till att det finns ett behov av investeringar på det området. Jag har egentligen begärt ordet för att understryka det faktum att det här finns ett stort sådant behov. Under högkonjunkturen led ju SJ stor brist på godsvagnar, och man var under vissa perioder tvungen avsäga sig fraktavtal därför att det inte fanns tillräckligt med godsvagnar. Det var väl mot bakgrunden av det som SJ begärde en så avsevärd höjning av anslaget i sina förra petita. Kommunikationsministern skar då av statsfinansiella skäl kraftigt ned denna begäran från SJ — om jag minns rätt gällde det 60 miljoner kronor för den rullande materielen. När vi nu har fått en sämre konjunktur har givetvis därmed följt att bristen på godsvagnar för ögonblicket har försvunnit. Men vad som är viktigt är väl att man utnyttjar den här tiden för att skaffa fram de godsvagnar som SJ anser absolut nödvändiga för att möta den uppgång av konjunkturen som kommer. Jag vill alltså understryka vad som har sagts i interpellationen om vikten av att kommunikationsministern nu utnyttjar den marginal han har, när de statsfinansiella skälen i den här konjunktursituationen inte är desamma som tidigare att öka beställningen av godsvagnar.

Herr talman! Jag tror inte det är nödvändigt med någon lång diskussion om det ökade behovet av av rullande materiel. Vi får, som herr Gustafson i Göteborg säger, räkna med att det snart blir andra tider och ett mera normalt läge. Och visst skall vi ta alla de initiativ som behövs för att öka beställningarna i den konjunktursituation som nu råder. Det var inte heller därför som jag begärde ordet för replik, utan det var för ett par saker som herr Dahlgren sade. Han nämnde att jag i mitt svar har konstaterat att SJ inom den ordinarie ramen håller på att göra en upphandling, som man ju gör varje år, och att man därvid avvaktar besked från både svenska och utländska industrier. Herr Dahlgren fäste sig vid att SJ då resonerar med utländsk industri. När SJ håller sig inom den ordinarie ramen kan man ju inte göra avsteg från den upphandlingsordning vi har — det skulle också vara märkligt i och för sig om man gjorde det just nu — utan det är klart att SJ måste följa den fastställda upphandlingsförordningen. Men Kungl. Maj:t kan, när Kungl. Maj:t så tycker, göra ett sådant avsteg. Det gjorde vi för knappt ett år sedan, när SJ hade tänkt sig om möjligt lägga en lokbeställning av ganska stor omfattning, byggd på det anbud som då fanns, hos utländsk industri. Kungl. Maj:t ingrep då och beslutade med avsteg från upphandlingsförordningen att lokbeställningen skulle läggas inom landet. Jag menar alltså att — och det vet herr Dahlgren mycket väl, så det är ingenting jag talar om som en nyhet — att Kungl. Maj:t från tid till annan kan göra avsteg härvidlag. Självfallet skall man också, som herr Gustafson i Göteborg sade och som väl också herr Dahlgren underströk, när det är möjligt — och det får vi väl säga att det är nu — utnyttja den här 10-procentiga konjunkturmarginalen.
Herr talman! Jag vill gärna tacka statsrådet för det kompletterande svaret, och jag har noterat att statsrådet sagt att alla initiativ skall tas för att lösa de här frågorna. Då tycker jag att jag har fått ett bättre svar på min interpellation nu än i det första svaret, och det tackar jag för.

Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp har frågat mig om enligt min uppfattning elev som avslutat sina grundskolestudier enligt 36 § andra stycket skollagen är behörig att efter en period i arbetslivet intagas som elev i gymnasieskolan. Behörig att tas in i gymnasieskolan är den som genomgått årskurs 9 i grundskolan eller har motsvarande kunskaper. Sökande som inte uppfyller dessa villkor, dvs. bl.a. sådan sökande som herr Larsson åsyftar, är behörig om han på grund av utbildning, praktisk erfarenhet eller annan omständighet kan antagas vara i stånd att tillgodogöra sig den undervisning i gymnasieskolan som han önskar följa. Detta innebär bl.a. att frågan om behörighet för sådan sökande får prövas individuellt. Denna individuella prövning skall ske mot bakgrund av de bestämmelser som numera gäller för tillämpningen av 36 § andra stycket skollagen. Enligt dessa bestämmelser får medgivande att avsluta sin skolgång i grundskolan enligt 36 § andra stycket skollagen lämnas endast om eleven under återstoden av sin skolpliktstid får lämplig utbildning eller annan lämplig sysselsättning. Om detta villkor inte uppfylls, skall medgivandet återkallas. Det åligger skolstyrelsen att hela tiden ha tillsyn över eleven. Man torde väl kunna räkna med att elev som verkligen får sådan lämplig utbildning eller har sådan lämplig sysselsättning som jag nyss nämnt också kan antagas vara i stånd att tillgodogöra sig undervisning i gymnasieskolan. Detta innebär dock inte att han blir behörig att tas in på vilken studieväg som helst. För tillträde till vissa studievägar krävs nämligen även förkunskaper i vissa ämnen som sökande av nu ifrågavarande kategori i allmänhet knappast har. Jag tänker t.ex. på kravet på förkunskaper i engelska för tillträde till treårig linje.
Herr talman! Jag vill gärna säga ett tack till statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet för svaret. Jag tror att vi kan göra den här debatten ganska kort, inte minst med tanke på att det är långt lidet på dagen. Jag har egentligen anledning att tacka för en annan sak också, och det är den klarläggande debatt som vi hade hösten 1970 om 36 § skollagen. Statsrådet klargjorde då sin syn på möjligheten för en skolstyrelse att låta en elev befrias från nionde året i grundskolan och komma in i praktisk utbildningsgång men — som statsrådet underströk — under skolstyrelsens överinseende. Jag menar också att det bör vara så. Men senast vid en större skolkonferens har det anförts — och det är orsaken till min interpellation — att en sådan elev inte kan vinna inträde i gymnasieskolans utbildningsgång. Då åberopar man bestämmelserna i 9 kap. 1§ skolstadgan.

Man menar väl att det är en orimlig situation. Om jag har tolkat svaret rätt har vi nu fått ett klarläggande i den saken, vilket är mycket bra. Även om det betonas att intagningen bör ske efter individuell prövning innebär denna skrivning ändå att möjligheten finns; man är inte utestängd. Jag vill understryka detta ytterligare genom att citera vad statsrådet anfört på den punkten i interpellationssvaret: ”Man torde väl kunna räkna med att elev som verkligen får sådan lämplig utbildning eller har sådan lämplig sysselsättning som jag nyss nämnt också kan antagas vara i stånd att tillgodogöra sig undervisning i gymnasieskolan. Därmed tror jag att vi kan få en något bättre och mera positiv tolkning av 36 § skollagen än den som uppenbarligen har gjorts ute vid vissa länsskolnämnder och på en del skolkonferenser. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.